Herr talman! Jag vill först säga att jag aldrig har uttalat mig om huruvida det i det enskilda fall som här är aktuellt fanns någon grund för ingripande enligt bestämmelsen om omhändertagande vid störande av ordning. Vad jag har uttalat mig om är påståendena att man skulle ha gjort det med stöd av den nya lagen. Som jag har klarlagt i svaret innebär ju den nya lagen på den punkten ingen förändring i vad som har gällt sedan 1925. Vad sedan gäller frågan om demonstrationer skulle jag inte vilja tala om ingripanden mot demonstrationer utan om ingripanden vid demonstrationer, och det framgår kanske av att jag i mitt svar också använde ordet motdemonstrationer. Det är väl alldeles klart att det även i samband med demonstrationer kan förekomma ordningsstörningar som tvingar polisen att göra något ingripande. Men jag har uttryckligen sagt att man därvid måste tillämpa en annan toleransgräns än i vanliga situationer då det sker något som är störande för allmän ordning. Herr Hermansson frågar hur man skall kunna hindra att det görs ingripanden vid demonstrationer. Vi får i första hand se vad utredningen om det här aktuella ärendet kan leda till. Jag har också sagt att det finns anledning att titta på rikspolisstyrelsens kommentar till denna bestämmelse. I kommentaren framhålls redan nu kraftigt att man inte kan behandla den ena situationen likadant som den andra. Å andra sidan tror jag att det är alldeles omöjligt att säga att det vid demonstrationer över huvud taget aldrig skall kunna få ske något polisingripande. Vi har verkligen haft fall med motdemonstrationer där det har funnits en god grund för polisen att ingripa.

Herr talman! Justitieministern säger att han skall se över polisens instruktioner när det gäller tillämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande. Det är säkert nödvändigt — och inte bara med hänsyn till ingripandet mot de grekiska demonstranterna. Men ännu bättre vore det, herr talman, om justitieministern tog initiativet till att slopa lagen om tillfälligt omhändertagande. Den kritik vi riktade mot regeringens förslag till en sådan lag när det behandlades i våras har av utvecklingen visat sig vara riktig. Vi varnade just för att lagen skulle kunna komma att användas i politiska syften, och i sitt svar i dag sade justitieministern rent ut att det i och för sig inte finns några formella hinder för att bestämmelsen tillämpas också i samband med demonstrationer eller andra, liknande opinionsyttringar. Jag tycker att det uttalandet är mycket betänkligt. Den enda slutsats det kan leda till är att lagen måste slopas. Vår riksdagsgrupp kommer att kräva att denna lag avskaffas. Några garantier för att inte de gripnas situation och framtid här i Sverige skall påverkas negativt av polisens attack har justitieministern inte lämnat. Detta är en viktig fråga om invandrarnas rättssäkerhet. Det finns en stark oro bland de grekiska flyktingarna över polisens åtgärder. Det är angeläget att justitieministern gör ett bestämt uttalande i denna fråga. Det har sagts i en del tidningar att den poliskommissarie som svarade för ingripandet tydligen är, som det heter, politiskt aningslös. Jag tycker tvärtom att det finns ett mycket bestämt reaktionärt mönster i en rad händelser på lagstiftnings-, polisoch åklagarområdet under senare tid. I det sammanhanget framstår Östermalmspolisens attack mot demonstranterna som ännu allvarligare.
Herr talman! Det har sagts att samma lag har funnits sedan lång tid tillbaka och att det inte var något nytt som hände. Men det har väl inte tidigare gjorts något liknande ingripande med samma motivering som den man här kom med? Då vi antog den här lagen var det, såvitt jag vet, tal om att de som skulle komma att gripas mest var nerknarkade personer som man befarade for illa när de låg ute och inte blev omhändertagna. Därför ville man ha den här möjligheten att se till att de fick en social omvårdnad. Såvitt jag vet har man inte ägnat dessa greker någon social omvårdnad. Man beskyllde dem i stället för att vara ordningsstörande. Man talade också om deras alkoholmissbruk. Att man kommer med sådana beskyllningar är skrattretande för dem som känner dessa invandrare. I synnerhet som vi varje dag ser människor ligga redlösa på gatan och dricka direkt ur flaskan utan att någon ingriper, är det förvånande att dessa greker beskylls för att vara ordningsstörande bara för att de satt med några igenkorkade flaskor. Här är det fråga om ett klart övergrepp — om man inte skall vara vänlig och säga missförstånd vid tillämpningen. Justitieministern för sin del tar klart avstånd från detta, det vet vi. Men det krävs också åtgärder som gör att man vet att man inte kan ingripa på det här sättet. Om vi nu inte kan ändra lagen, vilket jag inte tycker skulle vara svårt — vi ändrar lagar titt och tätt och kunde ändra den här lagen nyligen utan att man påstod att det var en ny lag —, så bör man väl kunna hänga på lagen någonting så att det inte sker olyckliga ting. Vi behöver det, för vi har ett gott förhållande till invandrarna. Det är också väsentligt för att vi själva skall trivas i samhället och inte bara för de invandrare som finns här.
Herr talman! Av justitieministerns senaste inlägg får man intrycket att han menade att lagen om tillfälligt omhändertagande behöver vara av nuvarande lydelse därför att den i framtiden kan behöva tillämpas mot demonstrationer där det t.ex. råder svår oordning. Jag uppfattade uttalandet så, men jag hoppas verkligen att jag har missuppfattat det. Det finns ju andra lagrum som säger att man kan ingripa mot demonstrationer om det föreligger ”svårare oordning” eller ”avsevärd fara för de tillstädesvarande”, som det formuleras. Möjligheten att ingripa behöver inte utvidgas. Beträffande frågan om hur man kan missuppfatta den här lagen vill jag citera vad som sägs i en intervju med kommissarie Bertil Ledel som ju gav order om ingripandet mot exilgrekerna. Det är Aftonbladets journalist som frågar: ”Justitieminister Lennart Geijer menar att man i ordningsfrågor måste vara mer tolerant mot demonstrationer än annars. — Då måste justitieministern genom lagstiftning inskriva det i lagen. Det finns inga undantag i den nya lagen om tillfälligt omhändertagande . Justitieministern har sagt att lagen absolut inte får användas mot demonstrationer. — Då borde han ha tagit initiativ till att skriva in det i lagen. Det kan inte belasta polisen utan justitieministern själv.” Om man nu kan missuppfatta en lag på det sättet borde, tycker jag, de rättsvårdande myndigheterna och justitieministern se till att det blir en väldigt klar ordalydelse på den här punkten så att den inte i framtiden på något sätt kan missuppfattas.
Herr talman! Först och främst tror jag ändå inte att herr Hermansson vill göra gällande att vi helt skulle sakna möjligheter för polisen att omhänderta personer som stör allmän ordning. Det torde väl vara mycket få människor som vill göra detta gällande. Meningen är ju att man skall skydda vanliga människor från ordningsstörande uppträdande. Man säger sedan att den bestämmelse om när omhändertagande får ske som vi har haft sedan 1925 och som även ingår i lagen om tillfälligt omhändertagande skulle kunna preciseras så att den innehöll en uppräkning av de konkreta fall då omhändertagande får ske. Jag tror att det är omöjligt att åstadkomma några sådana preciserade regler. Vad som framför allt är viktigt att komma ihåg är att det här har utbildats en viss praxis. Om jag bortser från detta intermezzo så har i vårt land polisen ingripit vid demonstration endast om det förekommit motdemonstrationer eller verkligen något allvarligt störande. Fredliga demonstrationer har det aldrig varit några ingripanden mot.
Herr talman! I det här fallet som vi nu diskuterar var det ett mycket tydligt polisingripande mot en helt fredlig demonstration, och det är ju upprepning av sådana företeelser som vi, som har ställt dessa frågor, vill att man skall undvika. Justitieministern återvände till den diskussion som vi förde i våras när det gällde att införa den här nya lagen. Från vår sida gjorde vi mycket klara deklarationer om våra synpunkter vid det tillfället. Vi ansåg denna lag helt onödig och skadlig, och den ståndpunkten intar vi fortfarande. Det är oerhört viktigt att justitieministern för dem som skall tillämpa denna lag klargör att den icke får användas i det syfte som det var fråga om utanför den grekiska ambassaden. Det är, som Aftonbladet har påpekat, så att det finns reaktionära personer som tydligen tar ”alla chanser att tolka lagarna för att slå till i ständigt samma politiska riktning. Det gäller för regeringen att precisera lagar och föreskrifter med tanke på att det ibland är högerelement som ska tillämpa dem i tider då det blåser reaktionära vindar.”

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vad motivet är till mina uttalanden rörande polismyndighets handläggning av visst ärende innan förutskickad utredning av vad som har förevarit har slutförts. Eftersom jag inte har uttalat mig om myndighets handläggning av ett enskilt ärende, innan pågående eller förutskickad utredning av handläggningen har slutförts, kan jag inte besvara frågan.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, och jag medger att om man skall anlägga ett formalistiskt synsätt på frågan kan svaret kanske vara befogat. Emellertid tror jag att justitieministern har fullständigt klart för sig att min fråga avsåg justitieministerns uttalanden rörande vissa polismäns ingripande mot grekdemonstranter, och därför kunde det ha varit önskvärt med ett svar som mera anpassats till den faktiska situationen. Men jag har kanske i alla fall en chans att få en förklaring från herr justitieministern. Min fråga ställdes mot bakgrunden av de uttalanden som justitieministern gjorde i dagspressen och i TV — uttalanden som enligt vad jag förstår klart anknyter till det här aktuella fallet och där statsrådet sade att enligt hans mening har polisen handlat fel. Jag har vänt mig mot att justitieministern gör ett uttalande i ett enskilt ärende, när samtidigt en utredning igångsätts för att undersöka huruvida polismännen har handlat fel eller inte. Det föregriper utredningen och kan bli till bekymmer för justitieombudsmannen och polismyndigheterna, som nu överväger ärendet. Jag delar helt den uppfattning som herr statsrådet för en liten stund sedan gav uttryck åt i sitt svar på tre enkla frågor i ämnet och menar för egen del att det är bra att man accepterar en hög toleransnivå vid demonstrationer. Men jag vill därtill säga att det är inte alldeles självklart när en demonstration skall anses avslutad och när en ordningsstörande händelse vidtar. En demonstration har ju en början och ett slut, och i det sammanhanget kan det finnas problem som bör närmare övervägas och där alltför kategoriska uttalanden inte är särskilt lämpliga. Min mening är alltså att ett statsråd inte bör ingripa i ett enskilt fall och göra uttalanden som sedan kan uppfattas som ingrepp i myndigheternas prövning. Det var utgångspunkten för min fråga, och möjligen kan statsrådet nu göra något förtydligande på den här punkten.
Herr talman! Jag har begärt utskrift av vad jag yttrade i TV-Aktuellt på söndagskvällen och i Rapport på måndagen, och jag skall här bara be att få läsa upp det som är relevant när det gäller fru Kristenssons fråga. På söndagen sade jag i TV-Aktuellt att åklagaren får ”naturligtvis pröva om så har skett” — dvs. om allmänna ordningen har störts — ”i det här fallet, det kan jag inte uttala mig om”.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för detta förtydligande. Det kan vara besvärande att bli missuppfattad och felaktigt återgiven i dagspressen, en sak som vi väl alla råkar ut för i olika sammanhang. Därför har jag ansett det vara angeläget att ställa denna fråga och är tacksam för det svar som jag nu har fått. De som sysslar med den aktuella utredningen kan känna sig mera fria i sin bedömning och behöver inte leva i föreställningen att justitieministerna har givit uttryck åt en mening i detta enskilda fall. Det intrycket kunde man ju annars få, när man läste exem pelvis Aftonbladet. Jag tackar alltså för detta justitieministerns förtydligande.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig när regeringen tänker lägga fram förslag till ny abortlagstiftning. Som ett led i det inom justitiedepartementet pågående arbetet med en ny abortlagstiftning tillsatte jag i september 1972 en särskild arbetsgrupp med uppgift att på vissa punkter komplettera det material som behövs för ett ställningstagande i denna komplicerade fråga. Det gäller här främst de förebyggande åtgärderna och olika resursfrågor, bl.a. de gynekologiska vårdmöjligheterna. Arbetsgruppen är nu i slutskedet av sitt arbete. I avvaktan på att arbetsgruppen slutfört sitt arbete är jag inte beredd att göra något uttalande angående den tidpunkt då en proposition i ärendet kan läggas på riksdagens bord.

Herr talman! Vi är alla medvetna om att abortfrågan är komplicerad och har många aspekter. Det är helt naturligt att den har blivit mycket grundligt utredd. Med hänsyn till det starka engagemanget för olika motstridande ståndpunkter som finns i stora grupper, är det inte förvånande att lösningen har dragit ut på tiden. Att en bidragande faktor till tidsutdräkten genom den senaste utredningsetappen var regeringens önskan att föra undan en besvärlig fråga ur stridslinjen inför 1973 års val lär knappast kunna bestridas med någon större trovärdighet. Men min fråga är inte ställd för att angripa detta. En kritik på den punkten borde i så fall framförts före valet. Jag är medveten om att varken folkpartiet eller jag själv har intagit någon ståndpunkt som är särskilt mycket mer heroisk än justitieministerns eller regeringens. Nej, syftet med frågan är att få garantier för att ett förslag nu inom kort kommer att framläggas. Det bör inte få bli ett sådant dröjsmål, att regeringen inför utsikten att få ett nytt besvärligt val 1976 åter lägger en reform av lagstiftningen på is. Det ständiga hotet om nyval under valperioden får inte heller verka handlingsförlamande. Jag tackar för justitieministerns svar men beklagar att han inte vill ge något besked. En ny lagstiftning är nämligen angelägen. Den svenska lagen har fått en alltmer liberal tillämpning, men fortfarande råder en oklarhet som leder till att abortansökningar bedöms olika i olika delar av landet, och fortfarande är antalet sena aborter alltför högt. Hur många som på grund av osäkerhet om möjligheten att få legal abort i vårt land känner sig tvingade att försöka få en illegal abort eller reser utomlands för att få abort vet vi inte. Inte heller hur många som mot sin vilja fullföljer icke önskade havandeskap. Ett sätt att komma till rätta med dessa svårigheter är givetvis att ge kvinnan större rätt att själv bestämma om abort under det första skedet av graviditeten. Utan att gå närmare in på sakfrågan vill jag här bara peka på det förslag som har framförts av folkpartiets kvinnoförbund i dess remissvar över abortutredningens betänkande. Förbundet föreslår att fram t.o.m. den tolfte havandeskapsveckan det slutliga ställningstagandet om avbrytande av havandeskap skall ligga hos kvinnan, att efter den tolfte och t.o.m. den tjugonde veckan beslutet skall fattas av kvinnan och specialistläkare gemensamt, med prövningsrätt i socialstyrelsen vid oenighet, och att beslut om abortingripande efter den tjugonde havandeskapsveckan fattas av socialstyrelsen. Enligt min personliga bedömning borde det vara möjligt att vinna relativt stor anslutning även i riksdagen till en lösning av den här typen. Jag har med min fråga och med vad jag nu har sagt velat göra klart att jag vill medverka till en reform. Jag tror inte att jag är ensam om det. Vill justitieministern arbeta för att en reform sker snabbt och utan ytterligare fördröjning så snart arbetsgruppen är klar med sitt arbete? Kan statsrådet i varje fall som ett minimum uttala, att ett lagförslag kommer att framläggas under 1974?
Herr talman! Jag kan bara svara herr Romanus att vi givetvis med all skyndsamhet skall behandla förslaget när det kommer och se till att det inte behöver bli något onödigt dröjsmål. Som jag redan har sagt vågar jag mig inte på att ange vid vilken tidpunkt detta kan ske.

Herr talman! Herr Alf Pettersson i Malmö har frågat om jag för kammaren vill redovisa min uppfattning om de erfarenheter som snart två år utan affärstidslag har givit. När affärstidslagen på försök och tills vidare upphörde att gälla vid 1971 års utgång tillsattes en affärstidsnämnd med uppgift att undersöka effekterna i olika avseenden av fria affärstider. Nämnden har regelbundet avgivit rapporter om de särskilda undersökningar som gjorts. I den senaste rapporten den 18 oktober 1973 konstateras att det från lagens upphörande fram t.o.m. augusti i år för handeln som helhet inträffat små förändringar i fråga om det kontinuerliga öppethållandet. Affärstidsnämnden skall undersöka följderna av fria affärstider också med avseende på bl.a. prisnivåns utveckling och handelns strukturomvandling. Nämndens fortsatta arbete måste därför avvaktas innan någon samlad uppfattning kan redovisas om de erfarenheter som slopandet av affärstidslagen givit.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min enkla fråga. Det är i stort sett samma svar som handelsministern gav mig för ett år sedan och som också lämnades till andra ledamöter här i kammaren för några veckor sedan, då frågan kom upp med anledning av julöppethållandet. Jag hade tänkt fullfölja frågeställningen här i dag genom att efterhöra om handelsministern fått några rapporter, förutom de pressmeddelanden som affärstidsnämnden avgivit, när det gäller de frågor utöver öppethållandevolym och belastning på de anställda som nämnden skulle följa, nämligen prisnivåns utveckling och handelns strukturomvandling. Nu fick jag i handelsministerns svar veta att nämnden hittills inte ägnat dessa frågor någon uppmärksamhet men att man avser att göra detta och att det för dagen inte finns någonting att säga. Jag vill därför bara konstatera att det är angeläget att också utvecklingen på dessa punkter efter affärstidslagens slopande klarläggs. Belastningen på de inom handeln anställda har hittills varit det dominerande problemet i debatten och kommer troligen att så förbli. Man kan i dag i en av våra största dagstidningar läsa att Handelsanställdas förbund ämnar under den kommande avtalsrörelsen speciellt aktualisera de anställdas inflytande när det gäller öppethållandefrågorna. Jag ber ännu en gång att få framföra ett tack för svaret.

Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att de stora svenska tillgångarna av torv skall utnyttjas för energiändamål. I ett interpellationssvar för drygt två veckor sedan till herr Börjesson i Falköping nämnde jag att det pågick undersökningar inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar om möjligheterna att redan i fred starta en produktion av bränntorv i landet. Det är överstyrelsen, Svenska värmeverksföreningen och AB Svensk torvförädling som gemensamt undersöker de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för torvproduktion i anslutning till stora värmeanläggningar. Vissa resultat av dessa undersökningar väntas föreligga inom den närmaste tiden. För produktion av bränntorv i händelse av krig och avspärrning har överstyrelsen redan tidigare vidtagit beredskapsåtgärder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill börja med att säga att det känns litet egendomligt att här i kammaren får svar på en fråga om torvens roll från energisynpunkt samtidigt som jag i eftermiddag har nåtts av ryktet att ett upparbetningsverk för plutonium skall förläggas till min hemkommun. Det här är givetvis inte rätta tillfället för en protest, även om platsen vore den riktiga. Skulle ryktet tala sant får jag återkomma till detta vid ett annat tillfälle. Jag skall övergå till den mer vänliga torven. Jag tycker att statsrådets svar var mycket knapphändigt, även om det svar som för några veckor sedan lämnades till herr Börjesson i Falköping kan ha varit fylligare. Ett annat nordiskt land har med mycket stor framgång kunnat använda sig av torven som reserv. Jag vill erinra om att man har färdigställt ett nytt kraftvärmeverk i Kuopio i mellersta Finland. Kraftverket, som kallas Haapaniemi, är unikt så till vida att det är det första som byggts för att kunna eldas med enbart torv. Av ekonomiska skäl har man emellertid valt att för närvarande endast utnyttja torv till en mindre del i driften. Kuopio är en stad med ungefär 70 000 invånare, och mellan 70 och 80 procent av stadens eloch fjärrvärmebehov tillgodoses genom detta kraftverk. Jag vet också att överstyrelsen tillsammans med några andra institutioner har, som statsrådet sade, lämnat sina synpunkter till statsrådet så sent som i september i år. Dessa organ har velat understryka att behov av en viss torvverksamhet i fred föreligger här i landet också av rena beredskapsskäl. Det blir kallare och kallare och alltmer otrivsamt, och man funderar över vad vi har för möjligheter att över huvud taget hålla oss med reservkrafttillgångar. Jag skulle vilja att statsrådet, om han har möjlighet, litet fylligare belyser detta problem.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag anser att statlig beställning av annonskampanj omfattas av bestämmelserna i den statliga upphandlingsförordningen. Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig om jag anser att det är god affärssed av en statlig förvaltning om den utan att tillämpa normalt anbudsförfarande köper dyrbara tjänster utifrån. Bestämmelserna i 1952 års upphandlingskungörelse är inte direkt tillämpliga på upphandling av tjänster. Jag anser dock att kungörelsens bestämmelser bör följas även i dessa fall så långt som möjligt. I kungörelsen medges undantag från normalt upphandlingsförfarande i brådskande fall. När det gäller den sparkampanj som frågeställarna uppenbarligen syftar på, förelåg i detta avseende dock extraordinära förhållanden. Efter ett preliminärt beslut i regeringen om en sparkampanj fordrades det att man inom ett par dagar drog upp riktlinjerna för och startade förarbetet med kampanjen. Det fanns då inte tid för infordran av anbud när det gäller vissa centrala inslag i kampanjen, eftersom förarbetet omedelbart måste påbörjas. För kampanjen i övrigt tillämpas sedvanliga upphandlingsförfaranden. Regeringen har anslagit 4,2 miljoner kronor till energisparkampanjen. Av denna summa går huvudparten, upp emot 4 miljoner, till pressen för annonser, till tryckerier för trycksaker, till posten för distribution och till statskassan i form av mervärdeskatt. Återstoden går till byråtjänster och dylikt, som utförs av ett flertal företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är den uppmärksam made affär där handelsdepartementet utan sedvanligt anbudsförfarande vänt sig till Arebolagen och där gjort en beställning av en riksannonsering för oljebesparing. Handelsdepartementet gick förbi nämnden för sam hällsinformation, som har till uppgift att för statliga myndigheter infordra anbud och lägga ut order, och utan sedvanligt anbudsförfarande placerades en order — här ber jag kammarledamöterna lyssna noga — hos ett av socialdemokratiska partiet till största delen ägt bolag! Om departementet utan anbudsförfarande hade placerat ordern hos ett från partiet fristående affärsföretag, skulle jag ha ansett att detta varit fel. Att man placerar ordern i ett reklambolag i vilket regeringspartiet har ekonomiska intressen måste betecknas som upprörande och helt förkastligt. Här gäller det, herr statsråd, en opolitisk riksannonsering och inte en annonsering för att sälja socialdemokratiska idéer. Många konkurrenter till Arebolagen ser handelsdepartementets handläggning av denna fråga som ett politiskt beslut. Hur skall väljarna efter detta kunna veta, om den socialdemokratiska regeringen tar till vara det allmännas bästa eller det egna partiets ekonomiska intressen? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett besked i av handelsministern. Handelsministern måste väl ändå hålla med om att det här uppkommer en konfliktsituation för regeringen å ena sidan, som är övervakande verkställande myndighet, och privata partiintressen å andra sidan. Sådan sammanblandning av socialdemokratiska och offentliga intressen skulle givetvis icke få förekomma. Jag tycker att den är i grunden fel och att tilltaget är oansvarigt. Statsrådets svar om tidsbrist faller på sin egen orimlighet, och jag tycker det sätter handelsministern i en besvärlig situation. Det kan väl inte ha undgått statsrådet att det har varit krig i Mellanöstern och att oljevapnet skulle kunna sättas in mot västvärlden? Oljeembargot har också pågått en tid. Det har varit ett väldigt kastande hit och dit i bedömningen: den ena veckan hävdar statsrådet Feldt i massmedia, att situationen kommer att kunna bemästras med information och frivilligt sparande av olja, men den andra veckan menar regeringen, att det är nödvändigt att tillgripa ransonering. Allmänheten kan lätt få den uppfattningen, att detta hoppande mellan olika ståndpunkter har skett för att ordna en stor, fin order till Arebolagen.

Herr talman! Jag tackar givetvis statsrådet för svaret på den fråga jag har ställt. Jag hade nästan räknat med att statsrådet skulle hänvisa till 1952 års upphandlingsförordning, där tjänster inte är medtagna i den statliga upphandlingen. Vad man kunnat förvänta sig av ett statligt departement är givetvis att de bestämmelser som riksdagen antog den 15 maj i år angående den statliga upphandlingen och som träder i kraft den 1 januari 1974 hade beaktats. Även om inte statliga verk i övrigt gör det finns väl alla skäl för att Kungl. Maj:t beaktar de synpunkter som både utredning, departementschef, utskott och riksdag har anfört om upphandlingen av tjänster. Statsrådet säger att det var bråttom att få klart med upphandlingen. Det argumentet kunde naturligtvis ha en viss tyngd om samhället helt hade saknat sådana kommunikationer som bil, telefon och post. Den här kampanjen skall trots allt föras i press och andra massmedia, och informationen skall ges i annonser. Statsrådets argument att det var bråttom tycker jag således har ringa värde. Det går mycket snabbt att få kontakt med telefonens hjälp om så skulle behövas. Man kan inte frigöra sig från intrycket att frändskapen med Arebolagen har varit mer angelägen än att skaffa in anbud som kunde vägas mot varandra. Jag håller med statsrådet Sträng när han i sin proposition om den blivande upphandlingsförordningen säger: För egen del anser jag att tillämpningsområdet för de nya reglerna bör omfatta även upphandling av tjänster. Denna upphandling är av betydande om fattning. Nog är det anmärkningsvärt att statsrådet Feldt inte har tagit någon hänsyn till det beslut som riksdagen fattat. Det här förfaringssättet ger trots allt en smak av att man mera såg till att gynna det egna företaget än att det blev ett hyggligt anbudsförfarande.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm hade en präktig rad småsinta insinuationer: att vi skulle ha valt reklambyrå för att främja socialdemokratiska partiets ekonomiska intressen, att vi på något sätt skulle föra in politik i sparkampanjen och att vi närapå har ordnat till den = Nr 142 här oljekrisen för att få tillfälle att överföra en slant till det socialdemo Torsdagen den kratiska partiet. Det var en lustig liten uppvisning som herr Fridolfsson 29 november 1973 hade. Vad herr Fridolfsson begär — och måhända även herr Andersson i Örebro, fast kanske inte på samma extrema sätt — är egentligen att vi skall undersöka ägarförhållandena i alla företag som vi vänder oss till, antingen vi tillämpar upphandlingskungörelsen eller inte. Jag tycker att insinuationen att detta företag inte skulle kunna föra den här kampanjen enligt givna instruktioner är litet otäck. Vi hade bråttom, mina herrar. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar utarbetade förslaget till sparkampanj. Det behandlades inom en vecka i kanslihuset och av regeringen innan beslutet togs. Innan beslutet hade fattats kunde inte kontakter tas med några företag, det borde ni väl inse. Då hade vederbörande tjänstemän två å tre dagar på sig för att åstadkomma den upphandling som var nödvändig. Och det var minimerat till de direkta byråtjänster som det gällde. Jag vill alltså än en gång påpeka att det företag som ert missnöje riktar sig mot bara är ett av tre eller fyra som kommer att ta emot pengar för den här sparkampanjen enbart för reklambyråtjänster. Merparten av de fyra miljonerna går till tryckerier och andra företag. Där har vi tid att använda upphandlingsförordningen, och vi gör det också.
Herr talman! Statsrådet Feldt anser att jag framfört småsinta insinuationer, genom att påstå att regeringen skulle ha åstadkommit oljekrisen. Det har jag aldrig sagt. Men när statsrådet framförde argumentet att tidsbrist varit orsaken till att Ni inte kunnat använda anbudsförfarandet, menar jag att de människor som läser och ser hur Ni agerat kan få uppfattningen att Ni velat ge ordern till Arebolagen. Herr talman! Grundfelet är att departementet nonchalerat anbudsförfarandet. Anbud är alltid prispressande — det vet handelsministern med den position han har. Vad vet Ni om jämförelsepriser när det gäller den här upphandlingen? Inte ett dugg! Det är mycket allvarligt, men det allvarligaste är att regeringen, när den i en situation då den behöver tjänster och det — som handelsministern sade — råder tidsbrist, går till ett bolag där det socialdemokratiska partiet har ekonomiska intressen. Det är i grunden fel, och det är det jag påtalat. Jag tror också att statsrådet är väl medveten om vad de konkurrerande bolagen anser om handläggningen av detta ärende.
Herr talman! Det är möjligt att man i departementet inte kände till något annat reklam bolag än Arebolagen — det vill jag inte alls ifrågasätta. Klart är emellertid — med den kännedom jag har om reklambranschen — att inget reklamföretag förfäktat att man på två dagar skulle kunna skaka fram underlag för ett anbud. Jag tycker att det var en krystad förklaring till att departementet lade sin beställning hos Arebolagen. Jag vill gärna tillstå att detta ärende är något specifikt, men jag anser ” ändå att man i departementet borde ha beaktat de synpunkter som såväl statsrådet Sträng som utskottet och riksdagen har framfört när det gäller upphandlingsförordningen. Vi hade då kunnat få ett hyggligt anbudsförfarande. Ett sådant ger konkurrensmöjligheter och därmed möjligheter att få fram det bästa priset.
Herr talman! Det gläder mig att herr Andersson i Örebro till slut ändå erkänner att det ligger någonting specifikt i den här situationen. Bl. a. därför kan ingen påstå att vi brutit mot upphandlingsförordningen. Sedan måste jag tydligen än en gång upprepa att det är flera reklamföretag som är invecklade i denna upphandling och som kommer att leverera tjänster. Det är alltså icke enbart det bolag som ni tycker så illa om just därför att det socialdemokratiska partiet har intressen i det. Man kan också fråga: Vilka bolag är rena? Och vilka bolag är det som herrarna accepterar? Skall vi undersöka ägarintressena bakom alla reklam bolag innan vi vågar göra en upphandling hos dem? Hur många bolag finns det i dag kvar som är rent svenskägda och hur många har utländska intressen bakom sig? Det kan vara av en viss betydelse när man går ut i en kampanj av det här slaget med den inriktning på den nationella försvarsberedskapen som den har. Jag menar inte att man behöver göra det, men lika väl som ägarintresset i det här fallet tas fram, så kan man hävda att det borde ske även när det gäller andra bolag. Då inser man hur pass orimligt resonemanget är.
Herr talman! Det vill jag säga statsrådet att jag har ingenting emot Arebolagen, utan här är det fråga om principer. Nog borde man väl i departementet känna till svenska reklamföretag som inte har utländska intressen bakom sig och som man kunde ha tagit kontakt med för att få in anbud. Jag tycker inte att det borde ha varit på något sätt märkvärdigt.
Herr talman! Statsrådet Feldt säger att andra bolag än Arebolagen kommit in i bilden. Ja, det är därför att Arebolagen inte hade möjlighet att klara detta utan spelade över en del av ordern till bolag i vilka det socialdemokratiska partiet har ekonomiska intressen. En anmärkningsvärd sak är att Arebolagen har en anknytning som inte konkurrerande bolag har. Arebolagen har sig underställd trafikreklam, tunnelbanereklam, filmreklam etc. Det är helt klart att Arebolagen — det finner jag alldeles naturligt — sneglar på de egna bolagens kommunikationsmöjligheter när det gäller att få ut denna information. Jag vill upprepa att detta förfaringssätt är i grunden fel. Det är fel att handla så, vilka ägarintressena än må vara. Men det är än mer uppseendeväckande att regeringen lägger en order i ett bolag, där socialdemokraterna har ekonomiska intressen. Det är upprörande.
Herr talman! Jag kan bara än en gång upprepa att flera reklamföretag samverkar i denna kampanj. Tanken att vi skulle utesluta Arebolagen därför att det socialdemokratiska partiet är meddelägare där finner jag Nr 142 helt orimlig. Vi har — det ingår naturligtvis i bilden — goda erfarenheter Torsdagen den av detta företags arbete i helt opolitiska sammanhang. Det är ett lika 429 november 1973 välskött och bra reklamföretag som andra. Vi vill inte att staten skall diskriminera ett reklamföretag beroende på ägarintressena, men det anser tydligen ni.
Herr talman! Statsrådet Feldt hävdar att man inte skall utesluta Arebolagen. Vem har sagt det? Men man skall väl inte utesluta ett hundratal andra med Arebolagen konkurrerande företag. Det är detta regeringen har gjort. Handläggningen är fullkomligt felaktig. Statsrådet begär att vi skall respektera Arebolagens kunnighet. Det är inte det frågan gäller. Frågan gäller konkurrensmöjligheterna på hela fältet. Jag anser att handelsdepartementet har misskött denna affär.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att statsrådet inte med en enda stavelse har ansett att detta upphandlingsförfarande har varit olämpligt.

Herr talman! Herr Levin har frågat mig vad jag avser att göra i syfte att upprätthålla önskvärd priskonkurrens inom oljebranschen i nu rådande bristsituation. I oktober beslöt regeringen med stöd av allmänna prisregleringslagen att oljebolagen inte får genomföra prishöjningar på oljeprodukter förrän en månad efter det att anmälan därom gjorts till statens prisoch kartellnämnd , om inte SPK ger särskilt tillstånd. Efter ansökan från oljebolagen beslöt SPK den 13 november att oljeföretag med riksomfattande verksamhet fick höja sina priser för eldningsolja I med högst 60 kronor, för eldningsolja III med högst 40 kronor och för eldningsolja IV—V med högst 30 kronor, allt per kubikmeter. Vidare fick bensinpriserna höjas med högst 4 öre och priserna på motorbrännolja med 7 öre per liter. För mindre företag, med ofta lokalt begränsad verksamhet, meddelades ingen gräns för höjningarna, men dessa får inte enligt uttalande av SPK göras större än vad som är oundgängligen nödvändigt. Säljarna är således oförhindrade att ta ut lägre priser än de högsta tillåtna.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för detta smått förbluffande svar, som främst kännetecknades av att det till skillnad från 79 frågan inte handlade om priskonkurrens. De internationella oljeföretagens säregna distributionsmetoder sedda i den akuta krisens perspektiv föranledde mig att i förra veckan ställa frågan till handelsministern. Som bekant har de multinationella oljejättarna — ungefär på samma sätt som 1800-talets skogspatroner — med alla medel strävat efter att för egen räkning försäkra sig om råvaran, varhelst den funnits och oberoende av om det gällt tämligen små kvantiteter. Först mot mitten av 1960-talet började man intressera sig för sjötransporterna, medan utbyggandet av raffineringskapaciteten än i dag tycks bekymra oljebolagen endast i begränsad omfattning. Distributionen däremot har detta oljeoligopol sörjt för genom att dels bilda egna vittförgrenade bolag, dels sälja till fristående — som regel mindre — företag, s.k. independents. Vinsterna har man tagit hem genom att ta ut högre råvarupriser av de egna, dvs. de dominerande distributionsföretagen. Det rör sig som bekant om mycket stora vinster, medan den sociala ansvarskänslan förvisso varit betydligt mindre. Det kan nu befaras att oligopolet, som ibland kallas De sju systrarna, ger sig till att strypa leveranserna till de mindre, fristående företagen, och det skulle kunna få de mest oberäkneliga konsekvenser med hänsyn till exempelvis den geografiska fördelningen av tillgänglig olja eller fördelningen mellan olika konsumentkategorier. Från liberala utgångspunkter är såväl rena monopol som oligopol oacceptabla företeelser, inte minst inom en så känslig varusektor som oljebranschen utgör. Ca 70 procent av vår energiförsörjning är ju baserad på oljeimporten. För att skydda de svenska konsumenterna synes det därför nödvändigt att vid sidan av de högaktuella kvoteringsoch ransoneringsåtgärder som regeringen nu har vidtagit också sörja för att det konsumentägda svenska företaget liksom den privata svenska koncernen frigörs från beroende av De sju systrarna. Sannolikt erfordras för detta samhällets aktiva stöd åt expansion och direktimport. Minst lika viktigt torde det bli att samhället stöder de oberoende distributionsföretagen, så att de multinationellas agerande inte förlamar denna länk i kedjan. Oljebolagens tydligt markerade avsikt att utnyttja krisen och bristen på olja till att kraftigt förbättra sin lönsamhet på konsumenternas bekostnad måste stävjas. Svarets innebörd är emellertid att säljarna inte är tvungna att ta ut de högsta priser som samhället har medgivit eller — förlåt uttrycket — bra nära goddag yxskaft. Jag nödgas alltså konstatera att regeringen inte har några planer på att komma till rätta med de här monopolen, och det ligger i linje med den socialdemokratiska politiken. Det är likadant varje gång det från vårt håll krävs hårdare tag mot monopol.
Herr talman! Det var verkligen omöjligt att av herr Levins fråga dra slutsatsen att han ville ha en diskussion om konkurrensförhållanden — monopol, oligopol osv. — och distributionsförhållanden i oljebranschen. Han frågade faktiskt om vad jag vill göra i syfte att upprätthålla önskvärd priskonkurrens inom oljebranschen i nu rådande bristsituation. Den enda rimliga slutsats jag kunde dra var ju att han avsåg det jag kan på kort sikt påverka, nämligen prispolitiken, och det var detta jag svarade på. Om herr Levin i fortsättningen lär sig formulera sina frågor så att man begriper vad det är han syftar på, så är jag mer än gärna med på att ta en diskussion om hur samhället skall stödja de svenska oljebolagen, medverka till större oberoende i den svenska importen av olja och allmänt främja konkurrensförhållandena inom oljedistribution och oljeproduktion i Sverige. Men det är en helt annan sak än vad herr Levin frågade om.
Herr talman! Det är fantastiskt att Sveriges handelsminister inte ur frågan kan utläsa skillnaden mellan priskontroll och prisstopp å ena sidan och priskonkurrens å den andra.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig vilka faktorer det är som gör att den svenska regeringen — till skillnad från flertalet västeuropeiska regeringar — hittills inte beslutat om direkta ransoneringsåtgärder mot bakgrund av oljekrisen. Den svenska regeringen har — i avvaktan på riksdagens beslut med anledning av propositioner om tillämpningen av allmänransoneringslagen och med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft — beslutat förbereda direkta ransoneringsåtgärder såvitt avser drivmedel, eldningsoljor och elektrisk kraft. Oljebolagen och oljehandeln har förbundit sig att under tiden tills en statlig ransonering träder i kraft på olika sätt medverka till en konsumtionsbegränsning, bl.a. i form av en kvotering av oljeleveranserna för bostadsuppvärmning.

Herr talman! Först vill jag tacka handelsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden var naturligtvis den oljebrist som vi är på väg in i och att den svenska regeringen, när jag ställde frågan, som relativt ensam av de västeuropeiska regeringarna ännu inte hade vidtagit några mera konkreta åtgärder för att spara energi. Ett sparprogram var visserligen framlagt, en kommitté tillsatt, men de mera konkreta åtgärder som vi fick besked om i tisdags förelåg inte när jag ställde min fråga. Vi skall alltså enligt min mening vara tacksamma för att regeringen nu har ingripit. Låt mig helt kort få kommentera den situation vi kommit in i. Den beror ju främst på arabstaternas fullständigt fantastiska åtgärd — även om vi hade kunnat förutse den — att använda oljan som politisk påtryckning. Mot denna åtgärd finns alla skäl att uttala sig skarpt. Jag förstår att regeringen i dag inte kan göra detta, men jag känner behov av att göra det, och jag känner också ett behov av att beklaga den som jag tycker ynkliga attityd som framför allt EG-staterna intagit under de gångna veckorna. Att krypa för utpressning underlättar minsann inga problem på sikt, ty vilket blir nästa krav från arabstaternas sida? Men det är, herr talman, inte enbart denna avspärrning och utpressning som försatt oss i en svår situation. Vår egen planering och vår beredskap spelar också en avgörande roll för förutsättningarna att klara problemen med oljetillförseln. Exakt hur det står till är det svårt att få klart för sig, eftersom regeringens uttalanden varit så olika under de gångna veckorna. Lyssnade man till handelsministern för en dryg vecka sedan verkade det som om vårt allmänna läge kanske inte var det allra bästa, men dock bra. I dag är tongångarna annorlunda. Vi vet sedan ganska länge att Sverige är det mest oljekonsumerande landet i världen per capita, och därför hade det verkligen varit skäl att skaffa sig en energiapparat som åtminstone till en del varit flexibel. Jag vill inskränka mig till att peka på en punkt där vi inte har någon större flexibilitet. Det gäller möjligheterna att ställa om våra stora värmeanläggningar till eldning med alternativa bränslen. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skrev redan i september till regeringen och pekade med allvar på det läge som innebär att vi inte kan elda med något annat än olja. Detta innebär naturligtvis att vi är mera utsatta än vi hade varit om vi hade haft en större flexibilitet. Vi hade snabbt kunnat ta till ved eller torv, för att ta några exempel. Så ett par korta funderingar om de åtgärder regeringen föreslagit. Jag vill här uppehålla mig särskilt vid varmvattnet. Uttalanden i pressen de senaste dagarna tyder på att det inte är så lätt att uppnå någon begränsning av oljekonsumtionen med denna åtgärd. Det krävs juridiska och tekniska åtgärder, och såvitt jag vet har heller icke flera av värmeproducenterna, t.ex. Värmeverksföreningen, som ju står för en avsevärd del av oljekonsumtionen, varit med i förberedelserna. De har inte heller klart för sig hur man skall förfara när det gäller varmvattnet för alla de hushåll som är uppeldade genom fjärrvärmeverk. Jag får i denna omgång begränsa mig till detta.
Herr talman! Det är alltid roligt att höra en representant för moderata samlingspartiet välkomna ransoneringar och regleringar. När herr Wijkman ställde sin fråga, var Sverige alls icke relativt ensamt om att ha avstått från ransoneringsoch regleringsåtgärder. Läget var snarare att flertalet europeiska länder då hade inriktat sig på hastighetsbegränsningar, rekommendationer osv. Ännu i dag är det inget land, som infört en regelrätt ransonering av t.ex. bensin. Sverige är, såvitt jag vet, det enda större land i Västeuropa som planerar en sådan ransonering. Herr Wijkmans synpunkter på planering och beredskap är väl värda beaktande. Jag tycker nog att upplevelserna under de senaste veckorna gör det angeläget för oss att på nytt allvarligt begrunda vår beredskapssituation. Vad gäller mina uttalanden vill jag tala om för herr Wijkman att när vi presenterade sparkampanjen konstaterade jag i en presskommuniké att redan de nedskärningar av oljetillförseln, som var beslutade och som vi då kunde överblicka och som bara gällde december, var så stora, att vi måste räkna med att ytterligare minskning av oljeförbrukningen skulle bli nödvändig, om nedskärningen skulle bestå in på nästa år. Därför vidtog vi åtgärder för uppnåeende av full beredskap för en ransonering av olja och bensin. Beredskapen var i det läget alltså densamma som den var när vi sedan genomförde den. Vad varmvattnet beträffar utfärdade vi i förrgår en rekommendation för att pröva, om man kunde minska förbrukningen där så är praktiskt möjligt. Vi inser att det finns en rad svårigheter, men vi anser icke desto mindre att den frågan måste allvarligt prövas. Såvitt jag förstår får jag nästa vecka tillfälle till resonemang om denna fråga både med fastighetsägarna och hyresgästorganisationerna.
Herr talman! Det går naturligtvis att brodera mycket på statsrådets inledande kommentar om ransoneringar och regleringar. Det är alldeles uppenbart att vi i ett läge, där vi om någon månad kanske får en 25-—30-procentig nedskärning i vår oljetillförsel, måste införa regleringar och ransoneringar. Det säger sig självt. Jag tror att alla politiker, oavsett partitillhörighet, är överens om detta. Sedan uppstår frågan om hur man skall utforma ransoneringarna och hur man skall kvotera. Därtill finns anledning att återkomma. Statsrådet säger att Sverige är det enda land, som vidtagit åtgärder när det gäller oljan för uppvärmningsändamål. Jag kan inte uttala mig om detta men tar statsrådet på orden. Vi har en något annan fördelning av vår oljeförbrukning än en mängd länder på kontinenten. Där har man tydligen större problem med bensintillgångarna på kort sikt. Sedan säger herr statsrådet att då sparkampanjen drogs i gång förutsades att det skulle kunna komma ytterligare åtgärder. Det är alldeles riktigt, men det var alltså bara en vecka mellan dessa tillfällen. Jag har ett bestämt minne av att herr statsrådet i det sammanhanget, precis några dagar innan sparkampanjen drogs i gång, uttalade sig i mycket positiva ordalag och även sade till massmedia: Skräm nu inte upp folk, det är inga större problem! Det är alldeles uppenbart att kanske informationsflödet blivit fylligare de sista dagarna. I dag står det i pressen att herr Feldt anklagar oljebolagen för dålig information. Bakgrunden härtill har jag ingen möjlighet att bedöma, men det är beklagligt när man från den ena veckan till den andra ändrar inställning i så pass väsentliga avseenden som det här gäller. Det var därför jag tog upp frågan om varmvattnet och fjärrvärmeverken, som förser ungefär 2 miljoner människor med varmvatten och värme dagligen. Om det inte går att komma fram på detta sätt med frivillig avstängning av varmvattnet utan man måste ändra sig igen efter ytterligare en vecka, då kommer ju folk att bli ännu mer förvirrade. Jag är helt överens med statsrådet om att vi behöver besparingsåtgärder och att vi skall hjälpas åt att försöka gå igenom den här krisen. Jag vill bara peka på att här har, enligt mitt sätt att se och enligt många presskommentarer, varit en viss virrighet. Jag hävdar bestämt att planeringen och beredskapen icke har varit tillfredsställande. Jag kan inte säga att något oppositionsparti har varit särskilt på alerten, men vi har inte det direkta regeringsansvaret som herr statsrådet har.
Herr talman! Det har herr Wijkman alldeles rätt i — Ni har inte ansvaret. De uttalanden som gjorts baserade sig på information från de svenska dotterbolagen och de svenskägda oljebolagen. Jag har inte anklagat dem för dålig information. De har, hoppas jag, givit mig all den information de har. Vad jag däremot förgäves sökt efter är den överblick över det internationella läget som vi tror att de internationella oljebolagens huvudkontor skulle kunna hjälpa oss med. Det uttalande jag gjorde på grundval av den information bolagen kunde lämna mig för ungefär tio dagar sedan — och som bara avsåg december månad, observera det! — var att såvitt angick bensinen såg det ut som om vi skulle klara oss hela december utan ingrepp. Vi har inte heller ingripit med några regleringsåtgärder i december. Däremot anser vi att läget fram i januari blir sådant att ingripanden är nödvändiga, men vi rekommenderar icke desto mindre bilisterna att redan nu börja spara, därför att de kan ha glädje av det längre fram när det gäller hårdheten i den ransonering som sätts i kraft. Avslutningsvis tror jag herr Wijkman hörde fel — jag sade att Sverige är det enda land som nu förbereder bensinransonering. Däremot är det flera länder som under de senaste dagarna infört kvotering av eldningsolja och olja till industrin, vilket senare jag hoppas vi slipper göra.
Herr talman! Jag håller med om det sista: vi skall i det längsta försöka hålla produktionen i gång. Arbetslöshetsproblem har vi haft tillräckligt av, och de bör inte förvärras om vi kan undgå detta. Därför är det naturligt att konsumenterna får ta dessa besparingsåtgärder i första hand. Nu har statsrådet i två inlägg gått förbi frågan om varmvattnet, som jag tycker är central. Jag tror inte att vi på de enminutersinlägg vi har kvar kan reda ut detta, men jag menar att det är relativt anmärkningsvärt att man går ut och pekar på just detta som en stor sparmöjlighet att varmvattnet kan stängas av tre dagar i veckan. Sedan får man från fastighetsägarhåll och från en av de stora distributörerna veta att detta är både tekniskt och juridiskt utomordentligt svårt att klara av. Fjärrvärmefolket, som jag haft kontakt med i dag på morgonen, säger att de vet inte ens om det är möjligt i stora fjärrvärmeeldade områden att stänga av bara varmvattnet till bad och disk utan att därmed också stänga av den övriga uppvärmningen. Går man ut och säger att det går att spara 7—8 procent av oljeförbrukningen, men har så dåligt underlag, då är det ganska allvarligt. I övrigt är jag helt med på att vi måste vidta åtgärder.
Herr talman! Herr Wijkman är illa underrättad. Vi har aldrig hävdat att det går att spara 7—8 procent med varmvattnet. Däremot vet vi att vi troligen måste skära ned tillförseln av eldningsolja med 25 procent. Att göra det enbart med en minskning av innetemperaturen i bostäderna kan i många fall bli svårt. Därför kände vi det som en skyldighet att peka på avstängning av varmvattnet som ett alternativ. Vi var väl medvetna om att det förelåg svårigheter. Det framgick av att vi bara gav en rekommendation och sade att man får studera detta och göra det där det är praktiskt möjligt. Vi var väl medvetna om att fjärrvärmeverken måhända inte kan göra detta. Det finns dock en rad fall där det tekniskt går att göra, och det finns en rad fall där saken eventuellt kan lösas efter förhandlingar. Jag sade att vi kommer att ta kontakter med berörda organisationer i olika former för att se om detta är en framkomlig väg. Folk måste till slut välja hur kallt man skall ha i lägenheterna respektive hur mycket varmvatten man vill ha. Man skall ha möjlighet att välja emellan dessa båda vägar.
Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat om jag avser att låta överse fördelningen av det för u-landsinformation avsedda anslaget med hänsyn till den aktivitet respektive organisationer utvecklat. Direkta bidrag till folkrörelsernas informationsverksamhet om u-länderna och utvecklingssamarbete utgår nu för andra budgetåret. Regeringens förslag i statsverkspropositionen om att 4 miljoner kronor skall fördelas mellan folkrörelserna för information om u-länderna och utvecklingssamarbetet innevarande budgetår bifölls utan särskilda kommentarer av riksdagen. Ansvaret för att fördela dessa medel mellan de olika organisationerna åvilar SIDA. Fördelningen genomförs i nära sam förstånd med berörda organisationer. Såsom förutskickades i statsverkspropositionen har regeringen inrättat en särskild beredning för u-landsinformation. I beredningen ingår representanter för folkrörelserna samt för UD och SIDA. En av beredningens uppgifter är att följa och fortlöpande ge råd vid fördelningen av bidraget till folkrörelsernas informationsverksamhet. När erfarenheterna av hittills lämnade bidrag redovisats kommer dessa självfallet att ingå som en faktor vid bedömningen av fördelningen av bidragen för ett kommande budgetår. Den översyn herr Wemer efterlyser kommer alltså i fortsättningen att ske fortlöpande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi är naturligtvis helt överens om att motivationen för vårt u-landsengagemang måste fördjupas. Det sker genom kunskap och förståelse för u-landsproblematiken. Men när det gäller tillgång till statliga bidrag för u-landsinformation till dessa olika organisationer, har organisationerna mycket olika möjligheter. Löntagarorganisationerna och studieförbunden disponerar av de 4 miljonerna hela 3,4 miljoner, medan de övriga endast har 0,6. De stora organisationerna, löntagarorganisationerna och studieförbunden, har generella bidrag. De behöver inte prestera någon detaljerad förhandsplanering. De andra organisationerna — jag tänker då också på de stora humanitära organisationerna — måste prestera en detaljplanering och även i viss mån svara för ekonomin och de personliga resurserna. Det tycker jag är ett underligt förhållande, som man redan nu i den beredning som statsrådet omnämnde bör observera. Inget ont om studieförbund och löntagarorganisationer, men de humanitära organisationerna som själva bedriver ett om fattande biståndsarbete måste också bedriva en omfattande och målmedveten informationsverksamhet, som syftar till ett väsentligt engagemang. Annars kan de inte fortsätta som biståndsorganisationer. Dessa organisationer utför enligt min mening ett för samhället mycket viktigt arbete — de inte bara förmedlar kunskap utan de skapar engagemang för dessa saker. Lutherhjälpen och svenska kyrkans mission, som tillsammans omsätter över 50 miljoner satsar också ett par miljoner på informationsverksamhet men får praktiskt taget inget bistånd från statsmakterna. Jag tycker inte att det är rimligt att dessa organisationer, utan vilka vi hade haft en mycket mindre opinion för u-landsbistånd än vad vi har i dag, inte skall få tillgång till statsmedel i den utsträckning som är nödvändig. Kan man utgå från, fru statsråd, att Ni i denna beredning för dessa saker på tal — att de humanitära organisationerna har kommit på undantag?
Herr talman! Det är riktigt som herr Werner i Malmö säger att den här fördelningen finns. Medlen till studieförbunden förmedlas efter en ganska komplicerad metod, men det är studieförbunden själva som är överens om denna. Medlen till löntagarorganisationerna fördelas efter medlemsantal, och i övrigt finns ett bidrag som disponeras för andra organisationer till särskilda projekt. De organisationer som har kyrklig anknytning, som jag förstår att herr Werner talar för, kan få bidrag både från den pott som går till studieförbunden och från den som går till särskilda projekt. När man talar om att man skall skapa ett engagemang kring dessa frågor tycker jag att det är väldigt viktigt att man också fördjupar diskussionen och engagemanget bland de stora breda grupperna inom löntagarorganisa tionerna. Jag tycker alltså att det är helt riktigt att man gör denna fördelning och ger bidrag till löntagarorganisationerna, som bedriver en mycket omfattande informationsverksamhet totalt sett och också har informationsverksamhet kring internationella frågor. Jag tycker att det är en riktig avvägning att man ger dem bidrag enligt de beräkningsgrunder som skett. När det gäller enskilda projekt kan jag nämna att det största belopp som har betalats ut var 50 000 kronor som betalades ut till ekumeniska veckan. Man har i brev till mig från Svenska kyrkans centralråd skrivit att SIDA tilldelade u-veckan tre gånger så stort bidrag som något annat informationsprojekt. Man har alltså uttryckt sin tacksamhet över detta.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att de kyrkliga organisationerna har möjligheter att få bidrag genom sina respektive studieförbund. Men vi skall veta att det är många medlemsorganisationer som på det sättet är anknutna till studieförbunden, och därför blir det inte så mycket till varje organisation. Jag kan förstå talet om att löntagarorganisationerna behöver stora bidrag för att åstadkomma det nödvändiga engagemanget. Men de organisationer som redan har fått i gång detta engagemang och visat möjligheter att bygga ut det ytterligare bör man väl satsa på likafullt. Det bör vara lika väsentligt. Vad sedan gäller anslaget till u-landsveckan är vi naturligtvis tacksamma för det, men det är ett tillfälligt arrangemang. Det är det kontinuerliga arbetet som bedrivs i de humanitära organisationerna vecka efter vecka genom det tryckta ordet och genom andra informationskanaler som kostar pengar, men det är också det som har den stora betydelsen för opinionen i vårt land.
Herr talman! När det gäller anslagen till studieförbunden, om vilka jag sade att de själva bestämmer enligt vilken metodik pengarna skall fördelas, kan jag nämna att under innevarande budgetår har Frikyrkliga studieförbundet fått 94 200 kronor, KFUK :s och KFUM:s studieförbund 12 700 kronor och Sveriges kyrkliga studieförbund 102 600 kronor. Löntagarorganisationerna representerar vidare en mycket stor grupp människor. LO har drygt 1,7 miljoner medlemmar, TCO över 800 000 medlem mar osv. Inom lön tagarorganisationerna ryms också människor av olika kategorier. Inom dessa medlemsgrupper finns även människor från kristna organisationer, som alltså via löntagarorganisationers information får del av dessa anslag.
Herr talman! Eftersom fru statsrådet tog upp LO, är det väl ändå värt att nämna att denna löntagarorganisation har 698 000 kronor till sitt förfogande samtidigt som Arbetarnas bildningsförbund får 922 500 kronor för sin verksamhet. Det är väl ändå en rätt väsentlig samverkan mellan ABF och LO.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat finansministern hur han bedömer möjligheten att tillgodose personalens intressen vid utflyttning av statliga verk, mot bakgrunden av erfarenheterna vid statens provningsanstalt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som svar på en interpellation av herr Mundebo redogjorde jag här i kammaren för de omfattande insatser som regeringen gjort för att på alla sätt underlätta flyttningen för personalen vid de myndigheter som skall omlokaliseras från Stockholm enligt riksdagens beslut. Jag redogjorde också för hur förutsättningar skapats för ett reellt personalinflytande i hela förberedelseoch genomförandeprocessen. Bl. a. har de paritetiskt sammansatta organisationskommittéerna ansvar för hela flyttningsplanetingen och direkt beslutanderätt i en rad väsentliga frågor som det eljest skulle ha ankommit på myndigheterna att avgöra. Jag erinrade vidare om att personalens huvudorganisationer och avtalsverket träffat avtal om särskilda förmåner för personal som föjer med vid flyttningen från Stockholm. Jag utgår från att herr Ullsten tagit del av svaret på denna interpellation. De anställda vid provningsanstalten som skall flytta till Borås har samma förmåner och samma möjligheter att påverka planeringen och genomförandet av flyttningen som andra anställda vid myndigheter, som enligt riksdagens beslut skall flytta från Stockholm. Jag håller mig naturligtvis fortlöpande underrättad om hur planeringsarbetet fortskrider i de båda omlokaliseringsetapperna. Flyttningen av de verk som redan nu har etablerat sig på sina nya orter, t.ex. centralnämnden för fastighetsdata i Gävle, har gått helt enligt de uppdragna riktlinjerna. De problem som uppstått — och som självklart alltid uppstår i samband med en omlokalisering — har efter hand lösts på ett föredömligt sätt. Enligt min bedömning finns det goda förutsättningar att tillgodose personalens intressen vid den fortsatta omlokaliseringen av statliga myndigheter.

Herr talman! Statsrådet förutsätter att jag har tagit del av hans svar till herr Mundebo, och det har jag gjort. Jag har också tagit del av flera andra liknande allmänna försäkringar från regeringens sida till personalen om att det inte finns någon anledning till oro. Men lika litet som dessa allmänna försäkringar har övertygat mig, har de övertygat dem det närmast gäller, dvs. de anställda. Jag nämnde situationen vid statens provningsanstalt som exempel i min fråga. Provningsanstalten fullgör delvis myndighetsuppgifter för vilka den har anslag från staten, men till en väsentligt större del fungerar provningsanstalten som affärsdrivande verk med krav på lönsamhet. Underlaget för den affärsdrivande verksamheten är till stor del företag i Stockholmstrakten — filialer till provningsanstalten fullgör liknande uppdrag för andra delar av landet. Nu skall provningsanstalten flyttas till Borås. Man kommer då att hamna mycket nära filialen i Lund och provningsanstalten vid Chalmers i Göteborg. Risken för att uppdragen inte räcker till för alla tre är alldeles påtaglig. Eftersom kravet på lönsamhet kvarstår kan en direkt konsekvens av flyttningen bli att man tvingas till ganska stora personalinskränkningar. 90 procent av dem som arbetar vid statens provningsanstalt har s.k. Ag-tjänster, vilket innebär att de kan sägas upp med ganska kort varsel. Personalen vid provningsanstalten har skrivit två brev till statsministern om den här saken. Man har velat veta vilka garantier för fortsatt meningsfull sysselsättning statsmakterna kan ge. Men några sådana garantier har statsmakterna inte velat ge. Något svar på dessa frågor till statsministern har man över huvud taget inte fått. Nu har regeringen i konselj den 2 november, om jag är rätt underrättad, bestämt sig för hur många som skall flyttas till Borås och hur många som skall vara kvar i Stockholm. Men eftersom regeringen vägrat att ta ställning till den organisationsplan som fördelningen av personal mellan Borås och Stockholm bygger på och inte heller sagt ja till de kostnader som utlokaliseringen för med sig, är detta regeringsbeslut inte någon garanti för sysselsättningen utan snarare en ny källa till oro. Jag skall be att få tacka löneministern för det svar han i dag har gett på min fråga. Samtidigt tvingas jag ändå säga att några garantier för fortsatt meningsfull sysselsättning innehåller knappast svaret. Därför vill jag kan på nytt ställa frågan: Kan regeringen ge personalen vid statens provningsanstalt garantier för att de som kommer att flyttas till Borås får meningsfull sysselsättning där?
Herr talman! Herr Ullsten började med att säga att liknande allmänna försäkringar som den han tycker att jag gett uttryck åt nu har han hört att regeringen meddelat tidigare. Men, herr Ullsten, det är inga allmänna försäkringar som i varje fall jag har levererat. Herr Ullsten har tydligen inte läst svaret till herr Mundebo. Det innehöll nämligen besked på en rad konkreta punkter, där vi gjort insatser för att omlokaliseringen från personalsynpunkt skall gå så friktionsfritt som det över huvud taget är möjligt. Jag får alltså än en gång hänvisa herr Ullsten till det svaret. Det är faktiskt inga allmänna försäkringar som finns där. Det framgår av herr Ullstens replik att vad han egentligen avser med sin fråga är att omlokaliseringen av provningsanstalten skulle innebära en nedgång i provningsanstaltens uppdragsvolym. Om detta är vad herr Ullsten avser — och så är det uppenbarligen — borde han ha formulerat det i sin fråga. Då hade jag kunnat svara mera direkt på den punkten än vad jag nu kunde. Frågan som herr Ullsten har ställt är alltså enligt min mening illa formulerad. Men jag skall gärna ta upp det som herr Ullsten nämnde i sin replik. Skulle det mot förmodan temporärt uppstå en viss nedgång i uppdragsverksamheten har vi inom regeringen givetvis diskuterat hur en sådan nedgång tekniskt skall täckas. Personalens anställningstrygghet kommer inte att påverkas — det vill jag starkt understryka. Det är väl det väsentliga besked som i dag kan lämnas, i varje fall utifrån den synpunkt på frågan som vi nu diskuterar.
Herr talman! När man talar om personalens intressen i samband med utlokalisering avser man inte bara de förmåner som personalen kommer att få vid själva flyttningen, dvs. ersättning för extra kostnader i samband med flyttningen; det vore ju orimligt att staten skulle besluta om denna i grundläggande avseenden mycket märkliga utlokalisering och dessutom kräva att personalen själv skulle stå för de extrakostnader som utflyttningen innebär. Vad man mera är intresserad av från personalens sida är givetvis om utlokaliseringen förändrar anställningstryggheten till det sämre. Personalen vid statens provningsanstalt har haft väl grundad anledning att tro att sådana försämringar kommer att ske. Det har man trott dels därför att underlaget för provningsanstaltens verksamhet mer eller mindre ryckts undan — detta kan de anställda bedöma eftersom de vet hur det hela fungerar — dels på grund av de svävande svar som man fått hittills när man bett om garantier för framtiden. Man har vid två tillfällen, en gång 1971 och nästa gång 1973, ställt frågor till statsministern om han kan lämna garantier för fortsatt full sysselsättning trots att man vet att marknadsunderlaget kommer att svikta och att ett av villkoren från statens sida är att verksamheten skall vara lönsam. Några egentliga svar har man emellertid inte fått, bara av personalens intressen vid allmänna försäkringar om att anställningstryggheten är säkrad. Det hade t.ex. varit rimligt om regeringen samtidigt som man bestämde sig för hur många som skulle flytta och hur många som skulle vara kvar också hade tagit ställning till den organisationsplan som fördelningen av personalen bygger på och till de kostnader som detta för med sig. Om man inte är beredd att anslå de medel som organisationsplanen förutsätter är risken naturligtvis stor för att man måste göra kraftiga personalinskränkningar. Om statsrådet Löfbergs svar i dag innebär att den risken inte föreligger, dvs. att regeringen i det läget är beredd att trots kravet på lönsamhet gå in med subventioner till verksamheten, så är det givetvis ur personalens synpunkt, i varje fall på kort sikt, ett bra svar. Samtidigt är det avslöjande för med vilken ringa ekonomisk klokskap som hela den här utflyttningen har skett.
Herr talman! Låt det stå fullständigt klart, detta vill jag kraftigt understryka, att statens ansvar för sin personal givetvis inte förändras på grund av att en myndighet till viss del finansieras genom uppdragsverksamhet. Jag upprepar vad jag sade i min förra replik: Skulle det bli nedgång i uppdragsverksamheten — vilket man för dagen inte vet något om; man kan ha vissa antaganden, men man vet inte med säkerhet — så kommer inte detta att påverka personalens anställningstrygghet. Provningsanstalten kommer givetvis, som alla andra statliga myndigheter, att på litet sikt utsättas för förändringar. Vi lever inte i ett statiskt samhälle. Rationaliseringar pågår inom statliga myndigheter lika väl som inom den privata sektorn, och att det kan leda till vissa förändringar på sikt är väl uppenbart. De får mötas med sådana personaladministrativa åtgärder som vi har när det gäller rationaliseringar. Det är ett helt batteri av åtgärder som vi då sätter in. De syftar till att slå vakt om personalens intressen. I första hand blir det fråga om intern omplacering, inom den egna myndigheten, och går inte det har vi instrument för att söka placera de statsanställda inom andra myndigheter. Givetvis bemödar vi oss också i hela detta arbete om att finna adekvata uppgifter och meningsfull sysselsättning. Det är det svar jag skulle vilja ge herr Ullsten med anledning av hans senaste inlägg.
Herr talman! Jag noterar en gång till med tacksamhet å personalens vägnar det här beskedet, samtidigt som jag tvingas konstatera att regeringen inte rimligen då också kan vidhålla kravet på lönsamhet. För vad man säger är ju att ifall verksamheten inte blir lönsam skall man gå in med subsidier. Statsrådet Löfberg säger att man inte vet vad som kommer att hända på sikt och det är klart att så kan alla säga, men man kan ju göra en bedömning. Skulle ett privat eller ett statligt företag lämna en upparbetad kundkrets i ett visst område och flytta till ett annat område där man är omgiven av två konkurrenter skulle nog detta på goda grunder anses som en dåligt genomtänkt politik. Men det är exakt vad man gjort i det här fallet och risken att man kan tvingas till friställningar är mycket stor. Jag tror dess värre att den bedömningen är ganska rimlig.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga denna debatt, men jag vill peka på att herr Ullsten gång på gång vidgar frågan till att gälla någonting annat än vad som framgick av den ursprungliga formuleringen. Han går nu in på hela frågeställningen om det kloka eller okloka i att exempelvis utlokalisera provningsanstalten till Borås. Jag tänker inte ta upp den diskussionen. Beslutet härom har fattats av riksdagen under stor endräkt. Vad det nu gäller är att genomföra beslutet på ett för personalen så friktionsfritt sätt som möjligt. Det är det jag har ansvaret för, och det är också det jag har uttalat mig om.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig om jag anser att det inom ramen för nu gällande skolstadga är möjligt för skola som så önskar att utbyta undervisningen terminens sista skoldag helt eller delvis mot högtidligare avslutning förlagd till skolan eller annan läm plig lokal. Självfallet kan skolan anordna en gemensam samling vid slutet av termin liksom detta kan ske vid andra tillfällen under läsåret.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det klarläggande ja-svaret på min enkla fråga. Jag tycker att det är glädjande koncist och positivt, och det bör verkligen undanröja de missförstånd som på olika håll har förelegat angående utformningen av terminsavslutningen. Herr talman! Jag är helt nöjd med svaret och har ingen anledning att kommentera det ytterligare.

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig dels om jag anser att olika praxis i tolkningarna de nordiska luftfartsmyndigheterna emellan bidragit till nedgången i den svenska luftfarten i icke regelbunden trafik, dels om jag är beredd att medverka till att skapa bättre förutsättningar för svenskt charterflyg. Charterflyget har under de senaste årtiondena utvecklats kraftigt. År 1972 gjorde ca 800 000 svenskar charterresor från Sverige till utlandet. Den helt övervägande delen av resorna utgjordes av s.k. sällskapsresor. Av chartertrafiken från och till Sverige i dag svarar det skandinaviska konsortiet Scanair för ca 35 procent. För svenskt vidkommande har det varit naturligt och i linje med strävandena inom det skandinaviska luftfartssamarbetet att särskilt fästa vikt vid att det med Danmark och Norge gemensamt ägda Scanair utvecklas så att det kan tillgodose en allt större del av den växande efterfrågan på charterresor. Så har också hittills kunnat ske. Under den senaste treårsperioden har Scanairs andel av chartertrafiken från och till Sverige ökat med 27 procent till 35 procent. Övrig chartertrafik ombesörjs för närvarande till huvuddelen av danska och norska företag. Det är ett känt förhållande att helt svenskägda företag tidigare spelade en relativt sett större roll inom charterbranschen och att flera svenska företag under senare år gjort försök att etablera sig på marknaden. Engagemangen har emellertid av olika skäl avvecklats. Detta synes bl.a. sammanhänga med att det kommersiella intresset inte varit starkt nog för att medge satsning av riskvilligt kapital i tillräcklig omfattning i en bransch som är mycket kapitalkrävande och som för framtiden, med hänsyn till framför allt konkurrensförhållandena, måste bedömas som osäker. I dagens läge är svårigheterna att nyetablera sig på chartermarknaden betydande. En klar överkapacitet inom branschen med åtföljande pressade priser skapar uppenbara lönsamhetsproblem. Detta förhållande innebär att även redan väl etablerade företag ställs inför betydande svårigheter. Det är under sådana förhållanden förklarligt att det kan föreligga en obenägenhet att inom landet satsa riskvilligt kapital i tillräcklig omfattning för nyetablering på chartermarknaden. Herr Petersson har ifrågasatt om inte de skandinaviska luftfartsmyndigheterna tolkar och tillämpar gällande tekniska eller trafikpolitiska bestämmelser på ett sätt som försvårar det svenska charterflygets utveckling. Jag anser mig inte ha grund för att dela en sådan uppfattning. Samarbetet mellan de skandinaviska luftfartsmyndigheterna på det här området syftar till att utifrån gemensamma värderingar skapa likartade bestämmelser och likartad tillämpning. Om i något konkret fall avvikelse från den enhetliga tillämpningen av gällande bestämmelser konstateras, får det förutsättas att anmälan görs till vederbörande luftfartsmyndighet för närmare undersökning. Allmänt gäller i fråga om vår charterpolitik att den avser att dels i rimlig utsträckning tillgodose allmänhetens efterfrågan på prisbilliga resor, dels beakta den reguljära luftfartens verksamhetsbetingelser och utvecklingsmöjligheter. De avvägningar som i detta sammanhang måste göras är givetvis inte en gång för alla givna utan måste prövas och omprövas från tid till annan. För närvarande pågår en sådan prövning inom en särskild skandinavisk interdepartemental arbetsgrupp. Jag har inhämtat att arbetsgruppen räknar med att ha fullgjort sitt uppdrag i början av år 1974. Det är min förhoppning att gruppens förslag och de beslut som kan fattas på grundval därav skall kunna gagna såväl chartersom linjetrafikens intressen.

Herr talman! Det är naturligtvis besvärligt att diskutera en utveckling av svenskt charterflyg med den internationella oljekrisen som bakgrund. Vilka konsekvenser krisen får för flyget över huvud taget är omöjligt att förutspå. Redan nu verkar den emellertid på vår inhemska linjetrafik, och kanske kommer den också att bryta charterflygets framgångskurva.

Detta är enligt min mening ingen utopi, men det förutsätter att man skapar konkurrens på lika villkor. Charterflygets utveckling är i sig själv intressant. Statsrådet anger antalet resenärer i icke regelbunden trafik år 1972 till mer än 800 000, vilket ju är en imponerande siffra. Med en fortsatt utveckling kommer charterflyget att inom en nära framtid passera antalet resenärer inom linjeflyget. Charter har gett resemöjligheter för kategorier med måttliga inkomster, gett dem möjligheter att uppleva andra länder och miljöer, gett dem möjligheter att vidga sina perspektiv och varit åtminstone delvis jämlikhetsskapande i det avseendet.

Ändå måste man undra hur det kommer sig att i en ständigt växande marknad har charterbolagen i våra grannländer stadigt ökat sin andel svenska passagerare, medan våra egna bolag har, ett efter ett, antingen avvecklats frivilligt eller försatts i konkurs. Det vore egentligen naturligt med en stark satsning från svenskt finansoch företagarhåll, då man inom andra industriella områden ser att svensk företagsamhet lyckas bra. Nedläggningen av dessa bolag har ju också betytt arbetslöshet, liksom vid andra nedläggningar, och i detta fall för piloter, mekaniker och specialister av olika slag, människor som inte kunnat få arbeten som de är utbildade för. Tidigare har åtminstone en del anställts av utländska bolag, främst i u-länderna men även i Europa. Här har emellertid utvecklingen varit sådan att allt fler länder för en personalpolitik som inte medger arbeten annat än för folk från det egna landet. Dessa arbetslösa anser det med rätta orimligt att de inte kan få anställning i de andra nordiska länderna, då ju merparten av flygproduktionen — turistflyg i synnerhet men även fraktflyg i betydande omfattning — kommer från deras eget land. Vidare kritiseras från detta håll den svenska luftfartspolitiken. Mot den bakgrunden har jag funnit det naturligt att fråga kommunikationsministern om den svenska charterns tillbakagång möjligtvis kan bero på olika praxis i tolkningarna de nordiska luftfartsmyndigheterna emellan. Svaret i denna del är för mig ingalunda tillfredsställande. Från svenskt pilothåll har det ju hävdats — och man har gett otaliga exempel — att regler tolkas olika i de olika länderna till förfång för de bolag som drivit verksamhet med charterflyg i vårt land. Det delades ut en skrivelse häromdagen till samtliga riksdagsledamöter, där det t.ex. påvisades hur ett numera nedlagt svenskt bolag hade en personalstyrka på 40 personer för att uppfylla de svenska minimikraven, medan däremot ett liknande norskt bolag kunde klara sig med en personalstyrka på sju fast anställda. Dessa och liknande exempel som framförts — och jag har svårt att betvivla deras riktighet — måste väl betyda att praxis i de olika länderna åtskilliga gånger och på väsentliga punkter är olika, till förfång för svensk charter. I samma skrivelse hävdas också att tjänstemän på det svenska luftfartsverket anser sig ha belägg för att oegentligheter har förekommit och fortfarande förekommer i utländska charterbolag men att man icke kan göra någonting åt det, då dessa bolag inte faller under svensk jurisdiktion. I denna fråga finns alltså helt motsatta uppfattningar, och jag föreställer mig att det arbetslösa flygfolket, som med intresse följer denna fråga, svaret till trots lika envist kommer att hävda att här föreligger uppenbara olikheter i tolkningarna de nordiska länderna emellan. Vad beträffar frågan om kommunikationsministern är villig att medverka för att skapa bättre förutsättningar för svenskt charterflyg, så har statsrådet beklagligtvis sorgfälligt undvikit att besvara denna fråga. Jag har både här och i interpellationen pekat på den ökade svenska chartermarknaden, den marknad som, om den fortsätter att växa, skulle kunna — med svenska bolag — förbättra vår negativa turistbalans och skapa sysselsättning motsvarande en industri med 1 500—2 000 anställda. Den skulle kunna skapa arbetstillfällen för arbetslös flygpersonal och för den personal som nu måste lämna flygvapnet. Inte minst ur försvarssynpunkt skulle det kanske vara till nytta med en civil luftflotta. Såvitt jag kan bedöma är det i dagsläget endast ett charterbolag i vilket det finns svenskt intresse, och det måste vara Scanair, som är registrerat i Danmark och opererar från Danmark. Den svenska andelen däri är tre sjundedelar. Målsättningen för företaget var 1964 enligt uppgift att det skulle ta hand om 50 procent av den totala marknaden. I dag har företaget 35 procent av den svenska marknaden enligt statsrådets uppgift i interpellationssvaret. Däremot är dess marknadsandel i Danmark och Norge ganska blygsam, och den sammantagna marknadsandelen för de tre länderna torde uppgå till högst något över 20 procent. Ett intressant inslag i hela denna bransch är ju också att merparten av de större resebyråer som finns i vårt land är resebyråer som är uppbyggda av nordiska charterflygbolag. Då statsrådet och jag har helt olika uppfattningar när det gäller den första av mina två frågor och då jag anser att den andra knappast besvarats alls måste jag för att få klarhet beklagligtvis ställa en hel serie av frågor: 1. Det finns olika uppgifter om differenser i tolkningarna de nordiska länderna emellan. Har statsrådet undersökt riktigheten härav eller vill statsrådet göra det? 2. Anser statsrådet att vi i längden kan nöja oss med att ha enbart tre sjundedelar av Scanairs produktion? 3. Är statsrådet medveten om att arbetslösheten bland den berörda personalen snarare ökar än minskar? 4. Kan vi i längden bortse från det valutautflöde som sker på grund av att den svenska flygmarknaden och resebyråerna domineras av utländskt intresse? A 5. Kan ett eventuellt nytt svenskt charterbolag räkna med samma välvillighet vad gäller Atlantflygningar som bolag i Danmark? Till sist tackar jag statsrådet för svaret. Jag beklagar att det var en aning tunt, men jag hoppas att statsrådet vill belysa de frågor som jag nu tvingats ställa.
Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har i sitt anförande ställt en rad frågor. En del av dem anser jag mig ha besvarat i interpellationssvaret, men det kan måhända ändå finnas anledning att återkomma och något ytterligare beröra dem samt om möjligt även besvara någon av de andra frågorna. Den första frågan som herr Petersson ställde handlade om ”otaliga uppgifter”, som herr Petersson sade, rörande differenser i tolkningar de nordiska länderna emellan, och herr Petersson ville veta om jag har undersökt riktigheten av detta eller om jag tänker göra det. Jag vet inte hur många uppgifter herr Petersson har som skulle peka på differenser. Jag får emellertid av och till uppgifter och brev som också går i denna riktning, och jag har vid varje tillfälle hittills kunnat konstatera att de har varit felaktiga. Villkoren och bestämmelserna är i princip likartade i de skandinaviska länderna. I rena detaljer kan naturligtvis bestämmelserna ha fått något olika utformning i de tre länderna, men själva policyuppfattningen är definitivt likartad. Jag känner inte till att myndigheterna i Danmark och Norge på detta område skulle tillämpa principer som på något väsentligt sätt ställer företag i de länderna i en mera fördelaktig situation än företag i Sverige. Jag kan alltså inte se hur vi med luftfartspolitiska åtgärder skall kunna skapa direkta förutsättningar, som kan te sig tillräckligt attraktiva för att svenska seriösa kapitalintressen skulle vilja etablera sig. Eftersom svaret på den frågan alltså är, att såvitt jag vet och har kunnat utröna finns det inga differenser i sak i tolkningarna de nordiska länderna emellan, så bör det ankomma på herr Petersson i Röstånga att tala om för mig och andra som är villiga att lyssna vilka dessa differenser i tolkningarna skulle vara. Jag är medveten om att ett antal piloter, flygmekaniker och andra för närvarande inte kan få sysselsättning vid flygföretag i Sverige och att de nu inte heller kan få sysselsättning ute i världen. Men detta är inte något unikt för vårt land. Tvärtom är det en dyster företeelse även i andra länder. Vi behöver bara se på förhållandena i Danmark. Där har under den allra senaste tiden ett stort antal piloter friställts vid företag som tvingats skära ned sin produktion just på grund av den försämrade lönsamhet som är en följd av den utomordentligt hårda konkurrenssituation jag talat om i mitt interpellationssvar. Frågan har naturligtvis fått förnyad aktualitet genom den energikris som under senaste tiden drabbat de flesta av världens industriländer och som bl.a. på många håll har fört med sig friställningar av flygbolagens personal. Allt detta är givetvis mycket beklagligt. Men såvitt jag förstår, och utifrån denna interpellation som herr Petersson har ställt till mig, är det inte mycket att göra åt den saken med så att säga luftfartspolitiska åtgärder. Det är lätt att förstå att många människor ställer sig frågan varför vi har så få verksamma svenska charterföretag. Det är en annan av herr Peterssons frågor, och det är väl också en fråga som man gärna ställer sig eftersom den svenska chartermarknaden är av så betydande omfattning som den är. Jag har i mitt svar som huvudorsak talat om det bristande kommersiella intresset för en satsning av riskvilligt kapital här i landet när det gäller denna näring. Marknaden bedöms uppenbarligen som mycket osäker. Herr Petersson tar upp vissa andra förhållanden som har varit av betydelse för de misslyckade försök som gjorts, och det kan ha funnits företagsledningar som inte har hållit måttet. Jag har under den senaste tiden upplevt att det har gjorts försök till etablering av företag, där företagsledningen vid en kontroll i efterhand knappast har visat sig hålla måttet. En sådan uppfattning tycks således ha ett visst fog för sig och är väl en konsekvens av det förhållande jag berört, nämligen avsaknaden av ett mera välgrundat kommersiellt engagemang i verksamheten. En annan omständighet som inte går att förneka är att kostnadsläget för svenska flygföretag är högre än för våra skandinaviska grannländers företag. Detta gäller inte minst skillnaden i lön för piloter, som naturligtvis slår igenom ganska kraftigt i sådana här sammanhang. Men vad jag bestämt vill slå fast är att den svenska luftfartspolitiken inte kan lastas för det förhållandet att det på den svenska chartermarknaden finns så få renodlat svenska företag. Ingenting i den svenska charterpolitiken hindrar företag att etablera sig — detta utgör svaret på en annan av herr Peterssons direkta frågor till mig. Man är välkommen att försöka göra det i dag, i morgon och när som helst. Men självfallet måste det ske på de tekniska, operativa och ekonomiska grundvillkor som vi ställer upp, som är allmänt gällande och som ytterst har till syfte att trygga flygsäkerheten. Det är helt nödvändigt att sådana villkor uppställs och att de också följs. Herr Petersson frågade hur vi skall göra för att inte dumpingpriser, exempelvis berörda flygbolag emellan, skall äventyra flygsäkerheten för svenska resenärer. Det är luftfartsmyndigheternas sak att se till att inte sådant fortsätter, om det nu sker, och naturligtvis helst att det från början förhindras. Det är vanlig enkel anständighet att man inte äventyrar flygsäkerheten genom att kringgå gällande regler. På den punkten bör väl knappast herr Petersson och jag behöva ha någon längre diskussion med varandra.

Det vore enligt min mening oförenligt med de grundläggande värderingarna bakom det skandinaviska samarbetet på luftfartens område. Det är min bestämda mening att vi på allt sätt måste trygga detta samarbete, som skapar de bästa förutsättningarna för tillfredsställande internationell transportförsörjning för vårt land.

Herr talman! Nej, självfallet har jag inga som helst tankar på någon form av kvotering. På den punkten behöver vi inte ha någon diskussion över huvud taget. De differenser i tolkningarna som jag talade om har — låt vara att de är små — enligt min uppfattning inneburit en katastrof för svenskt charterflyg. Det finns erfaret fackfolk i vårt land som kommunikationsministern skall försöka kontakta för att verkligen få bekräftat hur saker och ting ligger till. Jag skall nämna ett par exempel. Det finns ett mycket stort bolag som inte sluter kollektivavtal med de anställda. Anställningen sker på privata kontrakt, och personalen är naturligtvis inte benägen att operera på annat sätt än det som bolaget driver dem till. De som konsekvent försöker följa rådande bestämmelser får svårigheter. I de svenska bestämmelserna sägs att allt materiel efter en flygning skall bevaras i tre månader, så att man skall kunna kontrollera förhållandena efter en viss flygning. I Danmark lär enligt uppgift denna bestämmelse inte förekomma, och man kan alltså inte i ett danskt flygbolag, som man kan i ett svenskt, gå in i efterhand och kontrollera. När ett danskt bolag bildade ett svenskt dotterbolag lämnade bolaget in det operativa underlag som fordrades för svenskt godkännande. Däribland fanns företagets drifthandbok och routehandbok. Vid granskning konstaterade man över 100 avvikelser från de svenska bestämmelserna — alltså sådant som var godkänt i Danmark men inte i Sverige. Det är också att märka att detta dotterbolag lades ned efter ca två år, då det inte ekonomiskt kunde konkurrera med sitt eget moderbolag på grund av skiljaktigheter i bestämmelserna de båda länderna emellan. Vad sedan gäller det svenska flygfolkets arbetslöshet har den beklagligtvis ökat, och enligt uppgifter från de flyganställda själva går i dag 400 personer arbetslösa. Det finns vidare en latent arbetslöshet som omfattar 400 personer — alltså sådana som är tillfälligt anställda i utlandet och i utländska bolag. Kommunikationsministern hade någon gång under 1970 en optimistisk tro och tanke att sysselsättningsproblemet inom charterbranschen på sikt skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Vi kan bara konstatera att det inte blivit så lyckligt. Sedan har jag tagit upp frågan om charterflyg över Atlanten, och det är allmänt bekant att t.ex. Danmark har mycket milda bestämmelser. Såvitt jag vet utförs charterflygningar över Atlanten dels av Sterling Airways, dels av Conair. Vad jag vill är helt enkelt att vi skall ha lika konkurrens på lika villkor, inte någon kvotering, och jag betvivlar fortfarande att det råder konkurrens på lika villkor. Till sist nämnde departementschefen i slutet av sitt svar den utredning som pågår. Han hoppades att det arbetet skall leda till fördelar för såväl chartersom linjeflyg, och det tycker jag är utmärkt. Det finns emellertid oroande uppgifter, som säger att man inte skall kunna flyga charter till populära mål såsom Rom, Paris, London osv.
Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har hört så mycket och vidarebefordrar så många osäkra påståenden att det faktiskt är omöjligt att veta vilka påståenden man skall försöka bemöta och vilka man skall konstatera redan från början att det är meningslöst att föra en diskussion kring — eftersom de är litet för löst grundade. Vad som är viktigt för oss här i Sverige, och för den svenska regeringen i synnerhet, är naturligtvis att se till att svenska resenärer som flyger med charterflyg från vårt land till något annat garanteras en flygning som inte i något avseende skiljer sig från flygning med andra slag av bolag. Jag hoppas att vi åtminstone har den grundläggande meningen gemensam. Man skall naturligtvis vara mycket uppmärksam på att det — i en bransch som är så utsatt för konkurrens som den här — av och till görs försök att kringgå regler och bestämmelser. Och så fort man rör vid någon regel eller bestämmelse går det, när det gäller flygverksamhet mer än något annat område, ut över flygsäkerheten.

Om sådant förekommit, lär det knappast vara ett problem som vi skall lösa här i den svenska riksdagen. Utan att vilja fälla någon dom i det fallet kan jag tänka mig att man skulle kunna ta kontakt med den danska pilotföreningen. Om kontrakten är så dåliga för föreningens medlemmar, är det en facklig fråga, som bör checkas upp med den gruppens fackliga organisation. Det kan knappast vara den svenske kommunikationsministerns sak att få kontrakten för de danska charterpiloterna ändrade. I övrigt vidhåller jag min optimism från 1970 om möjligheterna för svenskt charterflyg, men den optimismen tycks inte delas av dem som har försökt sig på den branschen. Till en början var de optimistiska och trodde att det var en bransch där man lättvindigt kunde tjäna mycket pengar, men så visade det sig att det fanns vissa regler uppställda för hur verksamheten skall bedrivas. Så sneglade man av och till på andra områden, och man trodde sig finna en och annan liten genväg till möjligheter att tjäna pengar för att klara verksamheten, men det lyckades inte heller, och så gick företaget i konkurs utan att ha haft ett enda plan i Det är inte så verksamheten skall bedrivas, herr Petersson. Den flygande allmänheten i vårt land bör ha rättighet att ställa större krav på charterresor. Man bör åtminstone, som jag inledningsvis sade, veta att man kan flyga lika säkert som vilken annan flygresenär som helst, och man skall vara garanterad en rad andra rättigheter också när man flyger till något annat land. Vi måste i det internationella men inte minst i det nationella intresset se till att den här branschen inte urartar till någonting som vi får skämmas för. Jag ser således ingen anledning att klandra de svenska bestämmelserna, eftersom de är rigorösa och riktiga. Jag klandrar heller inget annat land för dess bestämmelser, i den mån de inte går vid sidan om de gemensamma skandinaviska bestämmelserna. Har herr Petersson allvarliga anmärkningar, som kan påvisas vara riktiga, om avsteg från de skandinaviska luftfartsreglerna, tar jag gärna emot och vidarebefordrar dem. Någon exakt sådan uppgift har herr Petersson hittills i debatten icke framfört. Slutligen tror jag att det är angeläget att konstatera, när man diskuterar sådana här ting, att det i ett läge där sysselsättningen är på väg att äventyras för ett stort antal piloter kan komma in övertoner i debatten. Jag tror att det har gjort det i den här debatten, men vi står ganska lugnt på marken i denna diskussion här i Sverige, och vi tänker inte medverka till några övertramp för att få den eventuella glädjen att se svenska piloter flyga dessa plan eller delta i denna trafik. ”Säkerheten främst” är ett måtto som gäller på detta område, kanske mer än på många andra områden.
Herr talman! Jag har medvetet försökt att föra denna debatt så lugnt som det över huvud taget är möjligt — det finns inga övertoner från min sida. Statsrådet bad mig att exemplifiera, och jag har givit exempel. Kanske något av dessa exempel inte är precis sådant att det kan diskuteras i riksdagen, men de flesta är dock utmärkande exempel. Är mina uppgifter osäkra, skall och bör de kontrolleras. Det är möjligt att så är fallet, och jag tycker att statsrådet då skall se till att det sker. Det finns massor av människor inom denna bransch som har all den erfarenhet som behövs. De är villiga att hjälpa till, de är villiga att ställa upp. Sök kontakt med dem, herr statsråd! Jag skall gärna lämna adresserna.
Herr talman! Jag tänker under inga förhållanden agera som något såll för herr Peterssons osäkra uppgifter. Har herr Petersson en eller annan uppgift om avvikelser i vårt land eller i annat skandinaviskt land i fråga om bestämmelser, regler eller annat i denna bransch, konkretisera då åtminstone först anmärkningarna! Och när de är konkretiserade så långt som herr Petersson i Röstånga kan göra det är jag villig att, om det visar sig vara substans i dem, titta på dem. Men obestyrkta påståenden som inte ens när det gäller exemplifieringen har kunnat drivas så långt i denna debatt att man ens i stort vet vad det rör sig om är naturligtvis ingen uppgift för den svenska regeringen att arbeta med. Jag har hittills i debatten inte ens fått klart för mig om herr Petersson har någon uppgift som rör svenska förhållanden, som skulle vara värd att titta närmare på. Hittills har det tydligen rört sig om uppgifter beträffande förhållanden i Danmark. Och med all respekt för att vi kan tala om det mesta med våra danska vänner, så bör rimligtvis fel som begås i Danmark mot danska bestämmelser inte utredas av en svensk utredningsman.
Herr talman! Jag vidhåller att mina uppgifter går att kontrollera och att det finns människor som mycket gärna vill tala med statsrådet Norling om denna sak. Det är min bestämda övertygelse att vi bör ha ett charterflyg även i vårt land. Det bör kunna skapas om det finns konkurrens på lika villkor. Och jag är fortfarande övertygad om att denna konkurrens på lika villkor inte finns i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Min fråga ställdes redan den 23 oktober som en spontan reaktion på regeringens pressmeddelande om att sedan tillstånd till nybyggnad respektive utbyggnad meddelats två företag i södra och mellersta Sverige, skulle övriga utbyggnadsplaner inom massaoch pappersindustrin tills vidare komma att anstå. Det väckte självfallet oro — och jag vågar påstå bestörtning — inom flera orter utmed Norrlands kustland. Jag uttryckte också detta kortfattat i min interpellation. När nu svaret dröjt hela fem veckor kunde man ha väntat sig något mera än ett formellt konstaterande av det beslut regeringen fattat, även om dröjsmålet till en del kan tillskrivas de omplaceringar som skett inom regeringen. Statsrådet åberopar farhågorna för att virkestillgångarna i landet inte kommer att räcka för att tillgodose det samlade virkesbehovet om alla aktuella utbyggnadsplaner förverkligas. Ja, det kan vara riktigt, särskilt om man utgår från den generella statistiken. Jag erinrar mig att man från industrins sida för några år sedan uppvaktade regeringen och föreslog ett omfattande program för befrämjande av tillväxten på skogsråvara. Projektet skulle kosta 50 miljoner, och för detta erfordrades stöd från samhällets sida. Det finns skäl att i dag fråga vad regeringen gjorde med detta konstruktiva förslag. Det hade varit förutseende och framåtsyftande av regeringen att ta allvarligt på detta förslag och genomföra positiva åtgärder i stället för att som nu ta till restriktioner som följd av befarade brister i råvarutillgången om 10—15 år. Av statsrådets svar utläser jag att inga nya tillstånd till utbyggnad inom massaoch pappersindustrin kommer att ges förrän 1973 års skogsutredning redovisat nya beräkningar av virkesbalanssituationen. Det tar ett år, sägs det i svaret. Men sedan skall väl det nytillsatta branschrådet för skogsindustrin göra sina bedömningar. Om detta finns ingenting i svaret i dag. En av branschrådets huvuduppgifter blir att förutsättningslöst bedöma frågan om ökad — dvs. inte minskad — tillförsel av virke från södra till norra Sverige. Och det är något av pudelns kärna i hela försörjningsoch virkesbalanskomplexet. Även om någon risk för virkesbrist på kort sikt inte föreligger, räknar man med att virkesbalansen blir negativ på sikt. Men detta är en generell bedömning. Spaltar man upp virkestillgångarna på barrrespektive lövved blir bilden mer nyanserad. Då visar det sig att lövvedsbalansen blir positiv, medan den negativa balansen för barrved i samma mån skärps. De företag som ökar sitt råvarubehov inom lövvedssektorn borde följaktligen komma i ett gynnsammare läge, och det kan väl inte statsrådet bestrida. Virkesunderskottet på sikt drabbar hårdast den norrländska industrin. Det är därför ett livsvillkor för dess fortsatta utveckling att inte gränser sätts för dess upptagningsområde för rundvirket. Flera års utvecklingsarbete och erfarenheter har bevisat att det är både transportmässigt och ekonomiskt försvarbart att havsbogsera rundvirke från södra Sverige till industrier i Norrland. Avståndet för sådan bogsering är inte större än att bogsera från Tornedalen till samma industri. En massaoch pappersindustri av tillräcklig storleksordning är alltså inte avståndsberoende, som man från vissa håll vill påskina. Detta har också Pappersindustriarbetareförbundets ordförande, Roine Carlsson, framhållit vid flera tillfällen.

Framför allt med tanke på sysselsättningen i norr där skogsindustrin spelar en nyckelroll. Där är det ett vitalt samhällsintresse att den befintliga skogsindustrin tillförsäkras inte bara nuvarande, utan också en ökning av virkestillförseln.

Det här är en regionalpolitiskt betydelsefull fråga och något av ett blodprov på regeringens vilja att fullfölja det antagna regionalpolitiska programmet. Statsminister Olof Palme sade i sitt inledningsanförande vid den regionalpolitiska debatten i riksdagen den 15 december 1972: ”Vi vill försöka undvika en ytterligare folkminskning i länen fram till 1980. Redan det är för skogslänen en ambitiös målsättning. Där har vi en snabb rationalisering av basnäringarna, jorden och skogen. Dessa län har i dag en hög undersysselsättning och en stor andel av arbetslösheten.

Här spelar inte minst tidpunkten för tullavvecklingen inom EG-marknaden en betydelsefull roll. Ett avbrott i utvecklingstakten som blir följden av regeringens beslut får bevisligen förödande effekter för vissa industrier. I den nyssnämnda debatten replikerade folkpartiledaren Gunnar Helén statsministern med att påminna om vad inrikesutskottet understrukit: ”Ett expansivt näringsliv är den säkraste garantin för ökad sysselsättning i de underförsörjda områdena.

Jag tänker på Mo och Domsjös sulfatoch pappersfabrik i Husum och sulfitfabriken i Alfredshem, båda lokaliserade inom Örnsköldsviks kommun. Västernorr lands län har en betydande undersysselsättning, och i den nyssnämnda kommunen är undersysselsättningen större än i länet i övrigt. De tillsatta utredningarna — skogsutredningen och branschrådet — är bra och värdefulla initiativ, men regeringens onyanserade kritstreck för vidare utbyggnader lägger en död hand över den fortsatta utvecklingen inom skogsnäringen i Norrland. Och det får än större effekter. Man talar om multiplikatoreffekter, vilket innebär stagnation för stora delar av byggnadssektorn och den mekaniska industri som vuxit upp kring de stora basindustrierna, minskad service både inom handeln och offentliga sektorn m.m. Jag skulle ha förstått om regeringen beslutat om större försiktighet i tillståndsgivningen och för varje enskilt fall noga undersökt företagens möjligheter att lösa det ökade råvarubehovet utan att negativt påverka den utveckling som den allmänna statistiken visar. Statsrådets svar innebär i klartext att skogsindustrin i Norrland — och även i övriga Sverige för den delen — står inför ett utbyggnadsstopp på omkring två år. Ett totalstopp som nu beslutats får om det fullföljs oreparabla skador på näringslivsoch befolkningsutvecklingen i Norrland. Talesättet om att medan gräset växer dör kon kan travesteras till: Medan skogen växer dör skogsindustrin och arbetstillfällena i Norrland. Att för svensk skogsindustri komma ur rytmen för världsmarknadsutvecklingen är att dö en bra bit. Jag vill sluta mitt anförande med att ställa tre frågor till statsrådet: 1. Är statsrådet beredd att ta ansvaret för den ytterligare undersysselsättning i Örnsköldsvik som blir följden av att skogsindustrin inte får fullfölja sina lågt framskridna utbyggnadsplaner nu? 2. Måste alla ansökningar om utbyggnad inom skogsindustrin vila i avvaktan på resultaten från pågående utredningar och i så fall hur länge? 3. Vilket slag av nytt material kan behöva redovisas för att regeringen på nytt kan pröva en fråga om utbyggnad i nämnt avseende?
Herr talman! Jag tror att jag kan bli rätt kortfattad i mitt svar till herr Sellgren, eftersom frågan behandlingsmässigt inte är särskilt komplicerad. Det framgår av mitt första svar. För det första vill jag betona att regeringen har ett mycket starkt intresse av en expansiv skogsindustri i Norrland. Det framgår bl.a. av att tre av de fyra tillstånd som hittills har givits har tillkommit Norrland. För det andra vill jag betona att regeringen måste känna ett ansvar för den långsiktiga råvaruförsörjningen på skogsområdet. Herr Sellgren talar om att regeringen hade åstadkommit ett ”idiotstopp”. Det har den inte gjort, eftersom den sedan den nya lagen börjat tillämpas släppt fram flera stora projekt. Men vi skulle få ett idiotstopp i framtiden, om skogen tog slut i det här landet. Då skulle den tidens människor verkligen kunna tala om att vi hade burit oss åt så, att vi hade åstadkommit ett idiotstopp. Vi får inte bygga fabriker som inte långsiktigt kan försörjas med en råvara. Själva skogsvårdslagen tillåter inte avverkning som innebär risker för den långsiktiga skogsproduktionen. Jag upplevde ingenting av denna besvärliga problematik i herr Sellgrens inlägg, och herr Sellgren måste väl ändå inse och acceptera att det inte minst för Norrlands del skulle vara en fullständig katastrof om vi i dag, i vår generation, byggde ut en skogsindustri som åstadkom en sådan avverkning att framtida generationer bleve underförsörjda på detta område. Det är denna svåra problematik vi har upplevt. Det är klart, herr talman, att det i det enskilda fallet kan vara besvärligt. Det är naturligt att de människor som arbetar inom ett visst företag på en viss ort känner väldigt starkt för att man just där ber att få bygga ut och att man då också ser optimistiskt på de framtida möjligheterna. Nyligen sade en professor i skogstaxering vid en debatt i Piteå följande: Om man gör en beräkning när man själv vill bygga, då finns det virke. Gör man en beräkning när andra vill bygga, då finns det betydligt mindre virke. Det är, herr Sellgren, ett problem som vi politiker måste ha klart för oss när vi går att ta ställning och skall ta det övergripande ansvaret.

Herr talman! Statsrådet har en förmåga att ordna så att vi talar förbi varandra. Jag lever i nuet och nu ges inga tillstånd, statsrådet lever i det förflutna då tillstånd gavs. Statsrådet talade om de tillstånd som hade getts efter att denna lag trädde i kraft men jag talar om de tillstånd man hade ansökt om, vilka låg inne hos regeringen, när det här kritstrecket drogs. Vad hände med dem? Man måste ta ansvar för fabriker som långsiktigt kan försörja sig med råvaror för att kunna utvidga i Norrland. Om jag uppfattade statsrådet rätt föreföll det som om han talade för en regional avgränsning. Min fråga var tidigare om industrin i Norrland skulle vara avståndsbegränsad till en viss del av landet, till vissa delar av virkesområdena. Jag hoppas att det inte är meningen. Det sista statsrådet sade var att när man beräknar sina egna tillgångar finns det alltid virke men när man beräknar för andra finns det inget. Frågan om hur andra beräknar en fabriks tillgångar är ointressant, det intressanta torde vara hur en industri själv kan redovisa lösningar på sina råvarubehov i samband med en utökning.

Jag tycker att det är mycket väsentligt. Jag fick inte heller något riktigt svar på frågan om det är alldeles uteslutet att kunna få något utbyggnadseller nybyggnadstillstånd under utredningstiden. Om detta är möjligt, vilken typ av material måste komma fram för att regeringen skall medge ett sådant tillstånd? Det fanns ändå en liten antydan om detta i det sista avsnittet av statsrådets svar.
Herr talman! Eftersom jag haft ansvaret för detta område endast fyra veckor har jag verkligen inte mycket av förfluten tid att leva i. Men i motsats till herr Sellgren vill jag inte bara leva i nuet utan också försöka vara med om att skapa möjligheter för att vi även i framtiden skall kunna leva på skogen. Det är detta som är det reella problemet. Och det tycker jag fortfarande inte att herr Sellgren tillräckligt har observerat. Det citat jag använde missförstod herr Sellgren, men jag skall inte ta upp tid med att försöka utveckla vad professorn i skogstaxering avsåg. Till slut, herr talman, skall Modocell i Husum till regeringen kom ma in med material till grund för yrkandet om en snar prövning. Det materialet kommer självfallet att remitteras till berörda myndigheter, och regeringen kommer på sedvanligt sätt att göra en sakprövning.
Herr talman! Låt mig till sist åter ställa frågan om det är alldeles uteslutet att några utbyggnadseller nybyggnadstillstånd beviljas under pågående utredningsarbeten. Är det definitivt stopp till dess att exempelvis skogsutredningen om ett år kan redovisa sitt resultat och branschrådet därefter gjort sina bedömningar?
Herr talman! Jag har givit det svar vi kan ge för dagen. Konkreta ansökningar remitteras till vederbörande instans. När vi får in ärendet skall regeringen ta ställning till om det därvid har framkommit någon så ny omständighet att den motiverar en omprövning av ett beslut som — det vill jag understryka — regeringen fattade för endast en månad sedan.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation. Jag vill erinra om att interpellationen framställdes i januari, då det fördes en sådan diskussion kring stat—kyrka-beredningens förslag att man måste förutsätta att det fanns risk för att proposition skulle komma. Jag ansåg att frågan om kyrkans skiljande från staten, om att så att säga utplåna det väsentliga i statskyrkan, var så pass viktig att man borde få en deklaration från statsministern i det sammanhanget.

Oavsett vilken inställning man har till religiösa ting i ett land och i världen över huvud taget — religion är någonting som man kan vilja ha eller inte — kan man ändå aldrig komma förbi själva huvudfrågan. Det är därför som jag har varit angelägen om att skulle vi göra några förändringar, så borde vi bygga ut folkkyrkan och akta oss för att ånyo få en prästeller biskopskyrka i det här landet.

Eftersom utredningen har byggt på att religionsfriheten skulle vara det väsentliga, har jag här velat säga ifrån att vi har infört religionsfriheten i vårt land. Det är klart att den nuvarande statskyrkan måste göras till föremål för vissa reformer, men reformerna skall inte beröra väsentliga religiösa eller andra värden som statskyrkan representerar. Inriktningen för hela statskyrkan måste vara att den skall stärka folkkyrkan. Jag har ett intryck av att utredningen hade bortsett från folkkyrkans innebörd och betydelse för vårt land.

Jag har ingen anledning att nu gå in på dessa olika frågor, även om jag skulle önskat att man i våras hade kunnat få en debatt som klargjort linjerna. När man 1972 samlades i Malmö, hade de olika partierna inte sagt var de stod i detta sammanhang, men det har de ju gjort senare. Eftersom vi har tillmätt religionsfriheten en grundläggande betydelse, skall vi komma ihåg att den gamla statskyrkan var någonting helt annat än den statskyrka som vi i dag har.

1726 års konventikelplakat förbjöd gudstjänster utan prästerlig ledning.

Sverige har ju kunnat godta Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som i artikel 9 säger att ”envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Det är inte någon privat egendom som statskyrkan kan göra hur den vill med — det är en egendom som hör staten men jämväl kommunerna till. Och om man skall upplösa banden i detta sammanhang, då kommer det att få vittgående följder för kommuerna och för landet över huvud taget. Ur denna synpunkt är det angeläget att regeringen med allvar försöker föra ut till diskussion grunderna för en reformering, om en sådan skall genom föras.

Det finns andra värden som man också måste ta hänsyn till i detta sammanhang.

Det är i stället så att vi bör försöka stödja och ge kraft åt folkkyrkans idé i praktisk tillämpning. Därmed ber jag att än en gång få tacka för svaret.